Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stärka Delegationen för klimatfrågor bildades 1993 och har tre huvudsakliga arbetsuppgifter. Den skall koordinera de svenska insatserna i den internationella klimatpanelen och bereda arbetet med att ta fram IPCC:s andra utvärderingsrapport. Delegationen skall också samordna de svenska forskningsinsatserna inom området. Slutligen skall delegationen ge råd till regeringen inom klimatområdet. Klimatdelegationens uppdrag hänger samman med avrapporteringen av IPCC:s andra utvärderingsrapport. Delegationens mandat är därför tidsbegränsat till den 31 december Klimatkonventionens första partsmöte äger rum den 27 mars - den 7 april. Partsmötet har att ta ställning till en rad olika frågor som kommer att påverka Sveriges och andra länders arbete. Jag är därför inte beredd i dag att ge något besked om hur det framtida klimatarbetet bäst skall organiseras.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Jag kan berätta att skälet till att jag ställde frågan är att vi i jordbruksutskottet häromdagen hade ett besök av miljöministerns statssekreterare. Vid det tillfället frågade jag honom om Klimatdelegationen. Det flög i mig att också fråga om man tänker lägga ned den och flytta över arbetsuppgifterna till Naturvårdsverket. Han sade förhållandevis diplomatiskt att han inte kunde svara nej på den frågan. Då blir man ju litet orolig. Jag undrar om det finns någon tanke på och om det har diskuterats i miljöministerns kansli att lägga ner Klimatdelegationen. Det är min första fråga. Förs det sådana diskussioner? Tänker man använda sitt privilegium att organisera arbetet genom att lägga ner denna delegation som ju spelar en avgörande roll såväl för forskningssamarbetet som när det gäller att koordinera och samordna den svenska verksamheten för att hantera de oroande klimatförändringarna. Är det på det sättet, tror jag att man begår ett allvarligt misstag. Att avbryta delegationers verksamhet har den effekten att frågorna blir just förvaltningsfrågor i må vara ett alldeles förträffligt verk, men man förlorar då den spännande möjligheten att få idéer och förslag till åtgärder utifrån. Miljöministern ger inget svar på den frågan. I det förhållandevis kortfattade svaret hade det kunnat inrymmas litet av en offensiv attityd. Min första fråga är alltså: Finns det någon tanke på att utnyttja möjligheten att lägga ner delegationen och lyfta över ansvaret till Naturvårdsverket?
Fru talman! Som jag har sagt avvaktar vi resultatet från klimatkonferensen i Berlin. När vi har sett resultatet vet vi bättre hur vi skall lägga upp arbetet. Därefter förbehåller vi oss rätten att lägga upp arbetet så att vi får bästa möjliga resultat och politik när det gäller klimatfrågorna. Jag tycker att vi gärna kan diskutera klimatfrågorna här i kammaren. Det är en oerhört viktig politisk fråga att diskutera offensivt. Hur arbetet däremot skall organiseras hör inte riktigt hemma i riksdagens kammare.
Fru talman! Nu finns det ju ett visst samband mellan hur man organiserar arbetet och möjligheten att vara offensiv. Jag tror att miljöministern delar den bedömningen. Det är inte vattentäta skott mellan dessa två saker. Om man organiserar sig på rätt sätt och arbetar med de organ som är lämpliga, är det klart att möjligheten att vara offensiv blir större. Just Klimatdelegationen har dessa möjligheter och förutsättningar. Jag diskuterar gärna även i denna stund klimatfrågorna med miljöministern. Hennes kollega energiministern har i en artikel ganska nyligen talat om att vi en bit in på sekelskiftet kanske skall överge den traditionella svenska attityden att minska utsläppen när det gäller procentsatser. Vi får kanske hålla med de andra, även de som har gjort sämre ifrån sig hittills. Detta är just en sådan fråga som kan diskuteras i en klimatdelegation, en delegation som har en politisk betydelse, betydelse för forskningen och för relationen med andra länder. Därför återkommer jag till frågan: Skall Klimatdelegationen verkligen kunna läggas ner?
Fru talman! De politiska frågorna kring klimatarbetet är oerhört viktiga. Jag ser fram emot och hoppas att det kommer att bli resultat vid Berlinmötet, som gör att vi verkligen kan se fram emot ett nytt bindande protokoll för att minska koldioxidutsläppen. Vi kommer att ha anledning att diskutera hur en sådan minskning fortsättningsvis skall ske även i Sverige. Men det är också oerhört viktigt för oss att arbeta inom EU. EU är ju egentligen den enda kraft som i dag kan vara drivande i det globala klimatarbetet, eftersom bl.a. USA så väsentligt har minskat sitt arbete. Det är en politiskt väldigt spännande tid som vi har att se fram emot när det gäller klimatfrågorna. Hur dessa skall hanteras organisatoriskt överlåter jag dock med glädje till min statssekreterare, och det tycker jag att Lennart Daléus också kan göra.
Fru talman! Det kan ju tänkas att jag med glädje överlåter de frågorna till miljöministerns statssekreterare. Jag skall avstå från att över huvud taget göra någon bedömning. De frågor som miljöministern väcker här och nu ställde jag i en fråga riktad till miljöministern, men den är redan överlämnad till energiministern. Jag skall få svar på den litet senare i dag. Den handlade just om de energipolitiska aspekterna som hänger samman med koldioxidutsläppen. Sedan säger ministern att EU - jag tror att vi är lika goda EU-vänner båda två - är det enda organ som kan vara pådrivande på klimatområdet. Detta är icke sant, fru talman. Även Sverige kan vara drivande på klimatområdet och bör så vara. Det är själva poängen. Skall man kunna vara drivande behöver man ett organ med den kompetens som Klimatdelegationen har. Jag är litet ledsen att jag så här i sista ögonblicket måste tolka miljöministern så, att Klimatdelegationen kommer att läggas ner. Det beklagar jag, fru talman.
Fru talman! Lennart Daléus skall inte dra några förhastade slutsatser utifrån ett principiellt ställningstagande om att jag inte vill diskutera organisatoriska frågor som jag inte tycker hör hemma i kammaren. Man skall då inte tro att alla sådana organisatoriska frågor omedelbart innebär nedläggning av olika organ. Men, som sagt, jag överlåter detta till min statssekreterare. När det sedan gäller det politiska arbetet med klimatfrågorna är det självklart att Sverige är drivande och skall vara drivande. Sverige har också varit drivande både i EU och globalt. Men om det gäller att få konferensen i Berlin att bli lyckad, tror jag att oavsett vad Sverige gör är det viktigaste att EU uppträder som en stark, samlad och enad internationell kraft med ett antal konkreta program på agendan. Det ger en starkare effekt om EU uppträder som en samlad kraft än om det bara är enstaka länder som agerar. Sverige kommer att agera, men det allra viktigaste är att se till att det finns någon som tar det globala ansvaret när inte USA och andra delar av världen gör det.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Jag hoppas att kunna diskutera dessa frågor litet djupare senare i dag när det gäller den fråga som har överlämnats till energiministern. Om det är så, att det är miljöministerns statssekreterare som avgör den här typen av delegationers vara eller icke vara, då tycker jag att miljöministern skall gå till sin statssekreterare och be att man får behålla

Fru talman! Siw Persson har frågat mig om regeringen avser att omgående vidta ytterligare åtgärder mot s.k. out-law-klubbar. Jag har i december förra året besvarat en riksdagsfråga om motorcykelklubbar och organiserad brottslighet. Den behandlade i stora delar samma problem som Siw Persson nu aktualiserar. Angels, är inte nytt vare sig för rättsväsendet eller för mig som justitieminister. Ett av de allvarligaste problemen med dessa motorcykelklubbar är de mer eller mindre förtäckta hot som målsägande, vittnen, poliser och åklagare utsätts för av klubbmedlemmar eller av dem närstående personer. Dessa hot sker bl.a. i samband med att någon klubbmedlem misstänks för brott, och syftet med hoten är att med olika medel hindra eller direkt sabotera myndigheternas åtgärder och på så sätt förhindra att personer som begått brott lagförs och döms. Det är givetvis oerhört viktigt att myndigheterna vidtar åtgärder för att ingripa mot den brottslighet som begås av medlemmar i dessa klubbar. Så sker också. Insatserna förutsätter att polisen har en god kunskap om den brottslighet som förekommer i dessa mc-klubbar, och att polisens internationella kontakter i dessa frågor är väl utvecklade. Rikskriminalpolisen arbetar för närvarande aktivt för att föra ut denna kunskap i den lokala polisorganisationen, där de operativa insatserna görs. Regeringen har i årets budgetproposition markerat att insatser mot våldsbrottslighet ytterligare skall prioriteras av polisen, och när det gäller bl.a. motorcykelanknuten brottslighet finns det utvecklade arbetsmetoder. Som exempel på detta kan nämnas de insatser som Stockholmspolisens piketenhet gör i form av spaning, kartläggning och tillslag vid brottsutredningar. Även hos åklagarna finns kunskap om problemen, och en kartläggning av behovet av förbättringar pågår. Riksåklagaren gav i december förra året inom åklagarväsendet ett uppdrag som bl.a. skall utveckla myndigheternas arbetsmetoder avseende den aktuella brottsligheten. Det arbetet skall vara färdigt i maj i år. en utredare att bl.a. undersöka vilka åtgärder som kan förbättra skyddet för vittnen och målsägande. Uppdraget har nu redovisats och är för närvarande föremål för remissbehandling. Jag kan också nämna att inom Europarådet arbetar en expertkommitté, bl.a. efter svenskt initiativ, med att få fram en rekommendation som tar sikte på problemen med hotade vittnen. Regeringen kommer också inom kort att ge direktiv till en utredning om bl.a. polisunderrättelseregister. Ett sådant register har till syfte att underlätta och effektivisera polisens arbete med bl.a. denna typ av grov organiserad brottslighet. Möjligheterna att införa ett sådant register skall utredas skyndsamt. Jag håller mig naturligtvis informerad om det arbete som pågår, och om lagstiftningsåtgärder visar sig nödvändiga kommer jag att ta initiativ till sådana.

Fru talman! Först gällde det samordningen inom regeringskansliet. Precis som Siw Persson påpekar, sträcker sig en del av problematiken över Justitiedepartementets gränser. Vi har ett väl utvecklat beredningsförfarande i regeringskansliet när det gäller frågor som rör flera departement. Tyngdpunkten ligger trots allt i Justitiedepartementet. Det handlar mycket om just polisens och åklagarnas arbete och den lagstiftning som reglerar de myndigheternas arbete. Det finns i Justitiedepartementet. Organisationen inom Justitiedepartementet är sådan att frågorna är samlade på ett mycket litet antal personer, som dagligen samarbetar med varandra. Jag tror inte att det finns några samordningsproblem inom regeringskansliet. Däremot är det ofta betydligt svårare att samordna myndigheter som arbetar ute på fältet. Var och en är upptagen och ambitiös i sitt arbete och behöver utveckla just sättet att arbeta samordnat. Det är en av de frågor som både polismyndigheten och åklagarmyndigheten arbetar med. Det gäller inte bara den här typen av brottslighet, utan många andra sorters brottslighet. En åsikt som många ute på fältet har kommit fram till är att man ensam har svårt att komma åt en hel del brottslighet av det här slaget men också ekonomisk och annan brottslighet, och att man måste samarbeta med alla de myndigheter som kan tänkas vara inkluderade. Det ingår i det som jag redogjorde för, dvs. den metodutveckling och kartläggning som pågår inom polis och åklagarmyndigheterna. Huruvida det här leder till att man kommer fram till att det finns några brister, svagheter eller önskemål om ytterligare lagstiftning vet jag inte. För dagen finns det inte några sådana önskemål. Jag redogjorde för det arbete som pågår i lagstiftningsväg. Det handlar om målsägande och vittnen och om polisens register. Det arbetar vi med. Om det dyker upp andra önskemål kommer vi naturligtvis att överväga också dem.

Fru talman! Jag känner mig något förvirrad över frågan. Skulle det vara så att svensk polis inte vet hur man kontaktar Justitiedepartementet eller kommer i kontakt med ansvariga personer? Det tror jag inte kan vara riktigt med sanningen överensstämmande. Organisationen inom Justitiedepartementet när det gäller brott, polis och åklagare är mycket enkel. Det råder inget som helst tvivel om vem som ansvarar för den här typen av frågor. Jag vet att det förekommer en mycket intensiv kontakt mellan myndigheterna på fältet och tjänstemännen i departementet. Jag försäkrar att det inte finns några oklarheter i fråga om vem man skall tala med. Ytterst har man alltid statssekreterare och minister att vända sig till.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen avser att snarast lägga fram förslag om en promillegräns för all sjötrafik. Jag vill inledningsvis säga att jag har besvarat en nästan likalydande fråga från Elver Jonsson här i kammaren den 18 oktober förra året. Frågan om att knyta straffbarheten vid sjöfylleri till promillegränser har aktualiserats vid ett flertal tillfällen, men har hittills inte lett till någon lagstiftning. Det har anförts olika skäl mot en sådan reglering, men framför allt har hänvisats till de särpräglade och mycket varierande förhållanden som råder inom sjötrafiken. Som jag nämnde i svaret på Elver Jonssons fråga för bara några månader sedan, är det förenat med betydande svårigheter att i lagstiftningen särskilja de situationer där promilleregler kan vara påkallade från situationer där något sådant behov inte finns. Sjölagens bestämmelser om nykterhet till sjöss omfattar nämligen all trafik på sjön, från kanoter och segelbrädor till oceangående fartyg av olika slag. Medan kravet på nykterhet i vägtrafiken endast avser förare, gäller för sjölivet dessutom ett nykterhetskrav inte enbart för den som framför ett fartyg utan även för den som i övrigt ombord fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Det är självfallet av största vikt att säkerheten i våra farvatten - både vad gäller nöjestrafik och yrkesmässig sjöfart - hålls på en hög nivå, och det är ingen tvekan om att straffbestämmelser om onykterhet till sjöss kan spela en betydelsefull roll i detta sammanhang. På mitt förslag ändrades också straffbestämmelserna om sjöfylleri den 1 juli 1991. Ändringarna innebar en skärpt syn på onykterhet till sjöss. Bl.a. delades sjöfylleribrottet in i två grader, sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Ett av syftena med lagändringen var att det skulle komma tydligare till uttryck att vissa gärningar borde bedömas strängare. Samtidigt innebar ändringarna att det gavs utrymme för att göra en mer nyanserad bedömning i påföljdsfrågan med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. År 1993 uttalade den dåvarande regeringen i proposition 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. att effekterna av 1991 års ändringar ännu inte klarlagts och att man därför borde avvakta med att införa nya regler på området. I stället fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera 1991 års ändringar på sjöfyllerilagstiftningens område. Man uttalade samtidigt att frågan om ytterligare skärpningar - t.ex. i form av promilleregler - får tas upp på nytt efter det att BRÅ har redovisat sitt uppdrag. Utskottet hade inte någon erinran mot detta vid riksdagsbehandlingen av propositionen. BRÅ skulle ursprungligen ha redovisat sitt uppdrag i februari i år, men redovisningen har tyvärr blivit något fördröjd. Uppdraget kommer i stället att redovisas innan utgången av juni detta år. I oktober förra året svarade jag Elver Jonsson att jag inte var beredd att ta ställning i frågan om införande av promilleregler i sjölagen innan underlaget från BRÅ föreligger. Jag står fortfarande kvar vid den bedömningen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Ändå måste jag tolka svaret på min fråga om att snarast lagstifta som ett nej. Statsrådets svar är att man skall vänta och se, vilket jag menar är alltför passivt. Anledningen skulle vara att det ytterst handlar om att BRÅ:s färdiga redovisning skulle vara avgörande för lagstiftningen. Som fru statsrådet säger har frågan om sjönykterheten varit upp i debatter under många år. Det har väckts motioner, och frågor och interpellationer har framställts. Frågan är väl minst sagt mogen - ja, kanske rent av övermogen. Parterna på arbetsmarknaden tog ju saken i egna händer och sade: Vi kan inte vänta längre. Vi behöver ha ett eget regelsystem som i och för sig skulle kunna ligga till grund för en lagstiftning. Jag tycker, fru talman, att det finns anledning att uttala en honnör för Sjöfolksförbundet och Redarna, som här har handlat i sjösäkerhetens intresse. Nu upplever jag att fru statsrådet närmast är något besvärad för att jag återkommit inom ett halvår. Men jag fick ju, som sades i svaret, ett löfte om att man vid BRÅ skulle vara färdiga med underlaget den 1 februari. Därför uppfattar jag det som rimligt att man föreslår en lagstiftning. Statsrådet bekänner sig ju till problemen, men kanske reser sig svårigheterna att lagstifta. När det gäller just de juridiska knepigheterna finns faktiskt de uppslag som Väg och sjöfyllerikommittén presenterade, vilka är högst användbara. Därför skulle jag vilja rikta en uppmaning till Justitiedepartementets chef att snarast föreslå en lagstiftning, för det är ingen tvekan om att det finns ett mycket starkt folkligt stöd för en sådan åtgärd. Min fråga är: Går det att snabba på detta för att få fram det före sommaren?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar tycker jag att vi skall följa riksdagens uppfattning, som såvitt jag förstår Elver Jonsson delade, nämligen att vi skall avvakta BRÅ:s rapport. Då tycker jag att vi gör det.
Fru talman! Låt mig bara tillägga att jag hade större förhoppningar när det gäller både BRÅ:s och framför allt departementets förmåga att hålla tempo i frågan. När statsrådet nu breddar svaret och talar om sjölivets annorlunda situation gentemot annan trafik låter det närmast som en ursäkt, för dessa förhållanden var ju väl kända av den statliga utredningen som lade fram ett gott förslag. Dessa skilda situationer lever ju både besättningsmän och redare med. De bör kunna komma till en slutsats som väsentligt höjer sjösäkerheten. Det är dags, fru talman, att lagstiftarna raskar på.

Fru talman! Sven-Åke Nygårds har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att industriföretaget Järfälla ICC har ställt in betalningarna, vilket hotar 700 arbetstillfällen. - ägs till 49 % av Atle AB. Atle är dock inget statligt riskkapitalbolag, även om mindre andelar av Atle ägs av vissa organ med statlig anknytning. Det helstatliga bolaget ALMI Företagspartner AB och Stiftelsen Vidare äger fyra s.k. teknikbrostiftelser sammanlagt drygt 7 % av aktierna i Atle. Vi i Näringsdepartementet har haft samtal med de båda ägargrupperna och framhållit att vi ser allvarligt på situationen. Men regeringen kan av minst två skäl inte ingripa. För det första går det inte - även om vi skulle vilja - eftersom vi inte kan styra och ställa i Atle, där staten enbart har en mindre aktiepost via ALMI Företagspartner AB. De andra posterna med statliga anknytning innehas av stiftelser med en självständig ställning. För det andra är det ingen självklarhet att vi skulle göra det även om vi kunde. Det finns, och bör finnas, en ansvarsfördelning mellan ett företags ägare, dess styrelse och dess företagsledning. Ägarna varken kan eller bör påverka de lagliga beslut som fattas i enskilda ärenden. Svaret på frågan är alltså att regeringen inte kan vidta några åtgärder för att ägarna till Järfälla ICC skall skjuta till mer kapital. En annan sak är att staten och regeringen allmänt sett utgår från att företagsägare och företagsledare i Sverige uppträder ansvarsfullt när företag drabbas av tekniska eller marknadsmässiga problem. Det är självfallet regeringens förhoppning att Järfälla ICC:s ägare och andra intressenter kan finna lösningar som innebär att en verksamhet med avancerad teknik och ett betydande antal sysselsatta även i fortsättningen kan bedrivas i Järfällafabriken. Om det blir aktuellt att friställa personal, kommer de arbetsmarknadspolitiska organen på sedvanligt sätt att pröva vilka åtgärder som kan vidtas för att mildra verkningarna.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret på min fråga. Tyvärr är jag inte särskilt nöjd med svaret, även om jag har viss förståelse för näringsministerns inställning i frågan. Jag vill betona det som jag tagit upp i min fråga, att de i Järfälla som nu riskerar att bli arbetslösa går ut i arbetslöshet i en region där industriarbete är en mycket stor bristvara. Av det skälet är det synd att statsmakten inte kan göra någonting. Som sagt var är det stor brist på industriarbetsplatser i Stockholm. Jag hade hoppats att näringsministern skulle ha litet mer besked att ge beträffande min fråga.
Fru talman! Jag delar helt och hållet Sven-Åke Nygårds bekymmer över arbetslösheten i både Järfälla och andra delar av landet. Den fråga som har ställts rör emellertid ifall regeringen avser att vidta några åtgärder. Som jag förklarade för Sven-Åke Nygårds finns för det första inte ens de formella förutsättningarna för detta. För det andra tror jag trots allt att det långsiktigt är viktigt att den arbetsfördelning som skall råda mellan ett bolags olika organ vidmakthålls. Det är ju inte så, att jag eller personalen i departementet har den kompetens som krävs för att gå in i en enskild affär och avgöra om det t.ex. skall satsas mera pengar, utan här råder en arbetsfördelning som rimligen bör råda. Men jag har inga som helst svårigheter att dela Sven-Åke Nygårds oro för vad som kan tänkas inträffa. Nu har jag emellertid inhämtat att de som har ansvaret för situationen, dvs. konkursförvaltare och andra intressenter, inte ligger på latsidan. Deras förhoppningar är att finna lösningar som skall kunna tillgodose olika vitala intressen.
Fru talman! Det som har hänt sedan jag ställde frågan är att företaget har gått i konkurs, nämligen i fredags. Detta har naturligtvis ytterligare aktualiserat frågan om åtgärder. Det som förvånar mig litet grand är att staten - som i och för sig är en liten ägare till ett riskkapitalbolag - efter att ha varit med och satsat pengar i detta företag under ganska lång tid, nu kommer underfund med att det inte skall satsas pengar längre. Jag kan förstå näringsministerns problem att inte kunna påverka detta bolag, men jag vill ändå framföra att jag är litet missnöjd med statens sätt att hantera riskkapital.
Fru talman! Som har framgått av en lång rad andra debatter också här i kammaren är inte heller regeringen helt och hållet nöjd med den konstruktion som vi har med Atle och Bure. Men precis som Sven-Åke Nygårds säger är de inte statliga riskkapitalbolag. Deras konstruktion gör att de heller inte fungerar särskilt bra som riskkapitalbolag. Allmänt sett är det naturligtvis angeläget att den som går in i ett högriskprojekt, som med nödvändighet måste bli långsiktigt, också skall ha uthållighet att driva det vidare samt också skall ha kompetens att på ett tidigt stadium göra den analys som behövs för att bedöma om det är värt risken.
Fru talman! Jag tror inte att vi kommer längre i den här diskussionen. Men vi tycks vara överens om en sak, att vi är litet tandlösa när vi inte kan sätta in åtgärder och vara litet uthålligare när vi satsar. När det gäller industriprojekt är det ytterst viktigt att statens satsningar är uthålligare än de har visat sig vara i det här fallet.
Fru talman! Jag tror inte heller att vi kommer så mycket längre. Men jag vill bara säga att formellt är det faktiskt inte staten som är med.

Fru talman! Per Lager har frågat miljöminister Anna Lindh vad hon avser att göra för att förhindra de negativa konsekvenser som en nedläggning av den marina övervakningen, sedimentforskningen och kartläggningen av havsbotten inom den svenska ekonomiska zonen skulle innebära. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som Per Lager är medveten om har regeringen vidtagit kraftfulla besparingsåtgärder i syfte att komma till rätta med den svenska ekonomin. Dessa åtgärder drabbar alla områden inom det svenska samhället och då givetvis även de statliga myndigheterna. Jag vill därför upprepa vad regeringen sagt i budgetpropositionen om SGU och dess maringeologiska undersökningsverksamhet. Sveriges geologiska undersökning, dvs. SGU, omfattas av regeringens sparkrav på utgifter för statlig konsumtion. Det för SGU föreslagna besparingskravet är av sådan storlek att det enligt regeringens bedömning inte är rimligt att ytterligare justera produktionsmålen. Det bör i stället bli fråga om att någon eller några verksamheter läggs ned. Regeringen har efter en noggrann genomgång av SGU:s olika verksamheter i budgetpropositionen förslagit att den maringeologiska undersökningsverksamheten avvecklas. Jag vill i sammanhanget nämna att även SGU prioriterat en avveckling av den maringeologiska verksamheten för att klara av angivet sparkrav. Jag delar givetvis Per Lagers uppfattning att det är viktigt att Sverige lever upp till internationella konventioner inom miljöområdet. Jag vill också till Per Lager säga att jag självfallet inte har något emot att den maringeologiska verksamheten får fortsätta. Det förutsätter emellertid att besparingen kan åstadkommas på annat sätt.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är förstås inte alls nöjd. Jag är förvånad, och jag har väldigt svårt att förstå svaret med tanke på den lilla besparing det handlar om i förhållande till det betydligt högre pris som det kostar vad gäller åtagandet. Enligt de olika konventioner som Sverige har skrivit på skall vi ha kontroll över det havsområde som omger Sverige. Den kontrollen kan vi inte ha om vi inte kan undersöka botten. I dag är det faktiskt 85 % av botten som kvarstår när det gäller undersökningar av våra bottenförhållanden. Det gäller inte bara att ta reda på de geologiska karaktärerna. Det handlar också bl.a. om segmentprover. Jag förstår inte hur vi skall kunna leva upp till åtagandena. Näringsministern kan kanske tala om för mig hur vi skall kunna leva upp till våra åtaganden när det gäller konventionerna i Paris, Oslo, London, Helsingfors och Rio och havsrättskonventionen från
Fru talman! Jag är medveten om det Per Lager säger. Det fartyg det nu är frågan om fyller en lång rad olika funktioner. Det finns en lång rad olika intressenter i verksamheten, varav Per Lager tar upp vissa. Jag vill inte ett ögonblick bestrida att fartyget och den verksamhet man där bedriver fyller viktiga funktioner. Det var länge sedan staten kunde spara i verksamhet utan att det märktes. Det har inte bara vad gäller SGU:s verksamhet utan också på alla andra områden som jag har ansvar för varit ett utomordentligt plågsamt spararbete som vi emellertid har bedömt vara nödvändigt. Som jag sade i svaret har regeringen redovisat en prioritering för hur denna besparing skall gå till, som dessutom stämmer överens med SGU:s egen prioritering på det området. Självfallet är riksdagen suverän i detta avseende, och om riksdagen vill göra andra prioriteringar och göra besparingen på något annat område är riksdagen suverän att göra det. Nu ligger bollen helt klart hos riksdagen. Regeringen företar sig självfallet inte någonting i saken.
Fru talman! Man har ställt ett 5-procentigt sparkrav och dessutom gjort ett förslag angående de 13 miljoner kronor som verksamheten kostar. Man skall också sälja det fartyg som används. Kommunerna har i sina översiktsplaner skyldighet att ha kontroll över sitt havsområde. För att kunna ha det måste man ha ett underlag, som just SGU:s undersökningsverksamhet kan ge. Det står i vår naturresurslag, i vår plan och bygglag och i vår kontinentalsockellag. Det finns kraftiga skäl att behålla verksamheten. Jag hoppas verkligen att riksdagen fattar ett annat beslut än vad regeringen har föreslagit.
Fru talman! Jag har full förståelse för Per Lagers inställning till frågan och respekterar den självfallet. SGU:s besparingskrav var tufft - det medges gärna. Men det var inte tuffare än det som har lagts på andra delar av statlig förvaltning. Jag skall inte trötta vare sig kammaren, talmannen eller Per Lager med siffror och procentsatser, men jag konstaterar att det inte på något avgörande sätt avviker från den typ av sparbeting som har lagts ut på statsförvaltningen i övrigt.
Fru talman! Vi får hoppas att riksdagen fattar ett annat beslut och att man framför allt i utskottet förstår detta litet bättre. Länsstyrelsen har förstått det. Försvaret har förstått det. De marina centrumen har förstått det, och även Naturvårdsverket. Jag hoppas att regeringen lär sig något av det.
Fru talman! Vi lär oss mycket av detta - bl.a. att alla kan vara överens om besparingar i princip, men att det är väsentligt svårare att acceptera det i en verksamhet som berör en själv.

Fru talman! Torsten Gavelin har frågat mig om regeringen avser att ändra beslutet att vice ordföranden i Utlänningsnämnden skall utreda om svenska myndigheter följer FN:s barnkonvention när det gäller behandlingen av flyktingbarn. Inledningsvis vill jag ge en kort bakgrund. I slutet av november 1994 tillsattes den parlamentariska kommitté som skall se över hela invandrings och flyktingpolitiken. I detta uppdrag ingår som ett delmoment att göra en genomgång av hur myndigheternas tillämpning av svensk lag beaktar de åtaganden som Sverige gjort i och med anslutningen till FN:s kommission om barns rättigheter. Eftersom jag bedömde frågan vara viktig skulle uppdraget i denna del genomföras med förtur och redovisas till regeringen i och med mars månads utgång 1995. Kommittén har sedan i sin tur uppdragit åt rådmannen vid Göteborgs tingsrätt, tillika vice ordföranden i Utlänningsnämnden, Barbro Thorblad att utreda frågan. Hon är såvitt jag känner till en mycket kompetent person med bred juridisk bakgrund. Av den information som jag har fått från kommittén framgår att den utredning som Barbro Thorblad gjort kommer att föreläggas även andra personer och organisationer för att man skall få in synpunkter från en vidare krets. Först därefter tar den parlamentariska kommittén ställning till vad den själv kommer att föreslå regeringen. Svaret på Torsten Gavelins fråga är således att jag inte avser att vidta några sådana åtgärder.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till frågan är att flera organisationer som har med barnens säkerhet att göra har reagerat inför det förhållande att vice ordföranden i Utlänningsnämnden är satt att utreda bl.a. Utlänningsnämndens agerande mot bakgrund av FN:s barnkonvention. Det är givet att en sådan utnämning är mycket känslig. Vi har upplevt ett antal fall i Sverige som har upprört många - inte minst organisationer som t.ex. Rädda Barnen, som är aktiv på detta område. Statsrådet har nu sagt att det inte kommer att bli någon förändring, och det var väl heller inte att vänta. Det är ju inte regeringen som har tillsatt denna utredare. Tycker statsrådet att det är lämpligt att en utredare som skall belysa myndigheternas agerande sitter med i en myndighet?
Fru talman! I detta fall är personen en av de vice ordförandena och tjänstgör naturligtvis sporadiskt i Utlänningsnämnden. Det hindrar inte att kommittén som har utsett henne har uttalat sitt mycket starka förtroende för personen i fråga och för hennes integritet. Jag vill gärna upprepa det jag sade alldeles nyss: Olika personer och organisationer har möjlighet att komma med synpunkter på det av Barbro Thorblad framlagda slutresultatet av undersökningen och utvärderingen. Därefter har en parlamentarisk kommitté, som är sammansatt på så sätt att alla riksdagens partier finns närvarande och representerade, alla möjligheter i världen att lägga fram synpunkter på det som sedermera från kommitténs sida skall överlämnas till regeringen. Barbro Thorblad är i detta fall inte ensam om att göra bedömningarna, utan det är en rad organisationer, personer och även den parlamentariskt sammansatta kommittén som har det slutliga ställningstagandet i sin hand. Jag finner inte att det finns skäl till misstro eller till att misstänka att det skulle vara fråga om någon form av manipulation från Barbro Thorblads sida. Jag vill starkt understryka att kommittén har uttalat sitt stora förtroende. Det finns ingenting som tyder på att det skulle finnas anledning att ifrågasätta det.
Fru talman! Jag håller med statsrådet om det. Problemet är dock att hennes utlåtande över myndigheternas agerande får mindre trovärdighet i och med att hon själv sitter i en sådan här myndighet som hon har att granska. Det är problemet. Jag tackar för svaret. Vi kommer, som statsrådet sade, att få ta ställning till resultaten i sinom tid.

Fru talman! Ingrid Näslund har frågat mig om jag tänker föreslå regeringen att de asylsökande assyrier syrianer som har anhöriga här i landet har redan i dag enligt utlänningslagen, självfallet under vissa förutsättningar, rätt att få uppehållstillstånd här. Det är inte aktuellt att göra några undantag för de som faller utanför de kriterier som ställs i utlänningslagen. Den parlamentariska kommitté som utreder flykting och invandringspolitiken har att se över även reglerna för anhöriginvandringen. Kommittén skall slutföra sitt arbete till sommaren. De utlänningar som i sina hemländer riskerar förföljelse är hänvisade till att lämna sitt land och söka asyl i något annat land. Asylansökningar som görs här i landet prövas självständigt av Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden. Regeringen kan endast pröva och besluta i ärenden som Invandrarverket eller Utlänningsnämnden finner skäl att överlämna till regeringen för prövning. Regeringen får enligt gällande utlänningslag inte fatta ett sådant beslut som Ingrid Utlänningsnämnden och Invandrarverket inhämtar kontinuerligt information, och samråder med UNHCR, om det aktuella läget i de länder som deras beslut berör och gör därefter bedömningar av hur denna information bör påverka beslutsfattandet i enskilda asylärenden. Detta är naturligtvis något som även gäller bedömningen av kristna asylsökande från Jag vill även tillägga att det alltid är den enskildes skyddsbehov som skall vara avgörande för om asyl skall beviljas eller inte. Riksdagen har beslutat att uppehållstillstånd av humanitära skäl får beviljas när förhållandena i hemlandet är sådana att det vore inhumant att tvinga utlänningen att återvända dit, t.ex. när det pågår inbördesstrider i landet. Det man här har avsett är situationen i landet som helhet, inte bara i en del av det. I den asylpraxis som tillämpas i fråga om Turkiet i dag hänvisas de asylsökande från de sydöstra delarna av Turkiet, kristna likaväl som kurder, och som inte bedöms riskera förföljelse vid ett återsändande, att bosätta sig i andra delar av landet. De hänvisas till det s.k. internflyktsalternativet. Detta är en praxis som gäller och tillämpas i många av de europeiska länderna. Denna praxis är helt i linje med Sveriges ansvar gentemot Genèvekonventionen.
Fru talman! Invandrarminister Leif Blomberg, jag ber att få tacka så mycket för svaret på min fråga. Vi vet att assyrier/syrianer som lever i sydöstra Turkiet under en lång följd av år har varit utsatta för vad som kan benämnas som en verklig etnisk rensning. Tidigare bodde ungefär 70 000 människor i det området. För mycket länge sedan var det förstås ännu fler som bodde där. De har nu fördrivits bl.a. eftersom de har kommit i kläm mellan regeringens trupper och assyrierna. Det har visat sig att i den delen av landet har regeringens representanter varit helt oförmögna att ge dessa människor det skydd de behöver. Leif Blomberg har inte heller angett någon annan uppfattning om den saken. Den här situationen i Turkiet har lett till att det till vårt land har kommit ett stort antal assyrier/syrianer. Jag tror att det rör sig om minst 40 000 personer medan andra säger att det är fråga om betydligt flera. Den lilla spillra av den här folkgruppen som nu finns kvar i sydöstra Turkiet uppgår troligen bara till ett par tusen människor. Av dem har kanske 400-500 personer anknytning till Sverige. Det är således ytterst få. En del av de personer som har kommit till Sverige och sökt asyl avvisas. I en del av fallen har det enligt vad jag har kunnat utröna funnits tungt vägande skäl för att bevilja asyl. Ett exempel som nyligen var aktuellt gällde en familj där föräldrarna var analfabeter. En dotter var mycket kortväxt, så till den grad att det i Turkiet betraktas som ett absolut handikapp. Hon skulle få mycket svårt att klara sig i Turkiet. Denna familj har t.ex. avvisats utan att man har tagit hänsyn till dessa skäl. Jag vill fråga om invandrarministern har uppfattningen att man i alla dessa fall verkligen har tagit hänsyn hur svårt det är att klara sig även i Istanbul.
Fru talman! För närvarande är bedömningen att det är möjligt med internflyktsalternativet i Istanbul. Mot bakgrund av vad man i dag kan se av utvecklingen i Turkiet vet man inte om den här situationen kommer att förändras på något avgörande sätt. I så fall kan möjligheterna stängas för de här människorna. Då får vi ett helt nytt läge. Då har våra myndigheter, Invandrarverket och Utlänningsnämnden, att ta hänsyn till de nya omständigheterna och lägga till dem i underlaget för bedömningen av asylansökningar och ta ställning till om avvisningsbeslut skall verkställas eller inte. Därom vet vi intet. För närvarande är internflyktsalternativet möjligt, och vi är inte ensamma om att tillämpa den principen. Ytterligare ett antal länder i Europa har samma synsätt som vi och gör på samma sätt. Vi följer naturligtvis denna fråga mycket noggrant. På departementet håller vi just nu på att se över situationen i Turkiet, inte minst i de sydöstra delarna, för att göra en uppdatering av vår information.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att invandrarministern säger att man följer den nu aktuella situationen. När jag lämnade in min fråga hade de senaste händelserna ännu inte inträffat. Det var således inte på den grunden som jag ställde min fråga. Under den förra regeringens sista dagar i regeringsställning skickade man i väg en grupp från UD som undersökte flyktalternativet i Istanbul och Ankara. I den undersökningen kom man fram till att det ingalunda var okomplicerat att använda dessa båda städer som flyktalternativ. Det är en sak om det gäller unga välutbildade människor. Men i många fall gäller det, vilket jag sade tidigare, analfabeter. Det gäller människor som har stora svårigheter att klara sig själva om de inte har mycket nära släktingar att få hjälp av. En ung gymnasist har t.ex. utvisats på dessa grunder. Jag undrar om invandrarministern inte tänker sätta sig in i en del av de enskilda fallen för att se vilka konsekvenserna blir för enskilda människor.
Vi litar på att våra myndigheter gör korrekta bedömningar. Jag kan känna mycket starkt för människor som blir avvisade från vårt land till andra länder där situationen inte är avundsvärd - och som vi själva kanske inte heller skulle ha velat återvända till. Men det är en sak. Om vi har en reglerad invandring till Sverige - vilket är fallet - har riksdagen fattat de beslut som krävs för att reglera den. Det innebär att man emellanåt hamnar i situationer - det gör även jag när jag som minister skall ta ställning eller följa ett fall - då hjärtat säger en sak och den lagtekniska hjärnan säger en annan sak. Då hamnar man ibland på fel sida ur hjärtats utgångspunkt.
Fru talman! Det fall som jag här har refererat och i liknande fall där det finns starka humanitära skäl - och vad som i tidigare skeden har bedömts vara humanitära skäl - har människor som har nära anhöriga i Sverige utvisats. De hamnar helt ensamma i en miljonstad som Istanbul där de bara har möjlighet att med nöd och näppe klara livhanken. Jag anser i alla fall inte att det är humant att utvisa människor i den här situationen.
Fru talman! Om människorna i fråga har tillräckliga skäl för att stanna i Sverige - asylskäl eller humanitära skäl - får de också stanna. I de fall som Ingrid Näslund redovisar här har personerna uppenbarligen inte haft det. Mot den bakgrunden har de heller inte haft några möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige.

Fru talman! Ingrid Näslund har frågat mig om reglerna för att få uppehållstillstånd av humanitära skäl har skärpts eller nu tolkas hårdare. Inledningsvis vill jag konstatera att det inte skett någon skärpning av lagstiftningen när det gäller humanitära skäl. Den nuvarande regeringen har inte heller genom praxisgrundande beslut gjort några andra bedömningar än vad som redan tidigare gällt t.ex. avseende bosniska kroater, eritreaner, ryska judar och assyrier/syrianer från Turkiet och inte heller förändrat den s.k. tidspraxisen, som avser barnfamiljer som ansökt om asyl före den 1 januari 1993. Det är återigen Invandrarverket och Utlänningsnämnden som är de rättstillämpande myndigheterna. Min uppfattning är dock att det inte skett någon skärpning av praxis såsom Ingrid Näslund vill göra gällande. När det gäller humanitära skäl är det ofta svåra avvägningar som måste göras, och jag tror att det förhåller sig på det sättet att det i dessa frågor alltid finns människor, eller grupper, som anser sig ha blivit orättvist och felaktigt behandlade. Jag har dock fullt förtroende för Invandrarverket och Utlänningsnämnden och anser att de utför sina uppdrag på ett bra sätt.
Fru talman! Jag ber att få tacka också för svaret på den här frågan. Mina två frågor hänger på sätt och vis ihop. Jag konstaterar med tillfredsställelse att det inte finns några lagstiftningsändringar när det gäller humanitära skäl. Men när det gäller tolkningen vill jag säga att det under en ganska lång tid har kommit upprepade signaler från alla de människor som ägnar sin fritid åt att hjälpa personer som kommer hit att finna sig till rätta i det här landet. Vi är väldigt beroende av dessa människor. Om det inte finns sådana som engagerar sig för att de som får asyl, eller väntar på att få det, har det bra i det här landet kommer vi att få mycket stora problem. Från dessa människor kommer ständigt signaler om att klimatet har hårdnat och att det har blivit svårare att få stanna på grund av humanitära skäl. Det är också min uppfattning efter att ha följt dessa frågor under en längre tid. Jag har i min fråga nämnt några exempel, bl.a. om assyrier/syrianer, som vi redan har talat om. Jag har också nämnt de bosnier som har kroatiska pass. De är speciellt aktuella. En stor grupp om 5 000 personer befarar nu att bli utvisad. I den finns 3 000 barn. Vi hörde nyss hur barnen diskuterades i det här sammanhanget. Barn som redan har upplevt en mycket osäker situation, som har upplevt förhållanden som ingen av oss skulle vilja utsätta våra barn för, hotas nu av utvisning. I gruppen finns 1 000 kvinnor. 1 000 är män; av dem är många desertörer. Tror verkligen invandrarministern att dessa personer nu hänvisas till en trygg och säker hemvist när de får åka tillbaka till Kroatien?
Fru talman! I samband med diskussioner om humanitära skäl för att man skall få stanna i Sverige kommer, som nu, frågan om de bosnier som är kroatiska medborgare upp. Jag vill understryka att dessa personer är kroatiska medborgare. De uttalanden som Kroatiens utrikesminister har gjort har varit särskilt aktuella och har ingått som en del av regeringens underlag då man för någon dryg månad sedan beslöt att dessa personers skyddsbehov kunde anses tillgodosedda i Kroatien, där de är medborgare. Brevet från den kroatiske utrikesministern, Granic, kan av skäl som har att göra med utrikessekretessen inte lämnas ut i sin helhet. Utrikessekretess är bl.a. till för att säkerställa ett fritt och förtroendefullt informationsutbyte mellan regeringar, och ett sådant utbyte gagnas inte av att handlingarna alltid lämnas ut till offentligheten. Det var bakgrunden till att regeringen i förra veckan beslöt att inte offentliggöra utrikesministerns brev.

Det här vill jag gärna säga som svar på Ingrid Näslunds fråga om dessa personer kan känna sig trygga. Vi har det här brevet. Vi har en rad uttalanden från myndighetspersoner och ministrar i den kroatiska regeringen om att de kommer att se till att ta hand om sina medborgare och ge dem det skydd som de kan kräva som medborgare i Kroatien. Jag vill slutligen understryka att dessa personer, dessa män, inte har deserterat från den kroatiska armén. Om de har deserterat har de i så fall gjort det från armén i Bosnien-Hercegovina. Det är en annan sak. Dit skall de inte skickas tillbaka.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte alls är lika säker som invandrarministern på att dessa personer inte kommer att skickas tillbaka. Det finns faktiskt redan exempel på någon familj som har utvisats som inte längre befinner sig i Kroatien utan i Bosnien Hercegovina. Den har inte självmant gett sig av dit. När det gäller desertörerna vill jag säga att arméerna faktiskt uppträder gränsöverskridande. Så sent som i dag har jag fått ett sammandrag av Unprofors rapport om läget i Bosnien och Kroatien. I den sägs att den bosnisk-kroatiska armén uppträder inne på Kroatiens territorium och att den kroatiska armén uppträder inne på Bosniens territorium. De uppträder alltså gränsöverskridande. Detta borde enligt min mening innebära att man skulle kunna tillämpa krigsvägrarparagrafen i detta avseende. Menar inte invandrarministern att det finns en uppenbar risk för att dessa personer kan hamna i det militära igen mot sin vilja?
Fru talman! Regeringen har tagit ställning i tre enskilda ärenden och inte i 5 000 ärenden. Det är viktigt att komma ihåg det. Vi har bedömt tre ärenden. De handlade om vuxna och i två fall om barn. Vi har inte ansett att dessa personer skulle vara i fara i Kroatien. De har sitt skyddsbehov tillgodosett i Kroatien. Det är mycket klart dokumenterat i vårt beslut. Det gäller alltså tre ärenden, inte fler. I ett fall åberopade man att man riskerade att inkallas i armén. Vi bedömde inte att det fanns särskilt stora risker för det, varför den personen också avvisades från Sverige. Personen i fråga befanns inte ha humanitära skäl eller krigsvägrarskäl. Övriga fall i Sverige - som rör ca 5 000 människor - har regeringen inte tagit ställning till. De prövas nu vart och ett, individuellt, helt i enlighet med FN-konventionen. Det innebär att myndigheterna tar ställning i varje fall. I den mån det föreligger krigsvägrarskäl må myndigheterna också ge uppehållstillstånd.
Fru talman! Jag tycker ingalunda att Leif Blomberg kan svära sig fri från ansvaret på detta sätt. De signaler som han och regeringen har givit när man avvisade tre familjer följs sedan. Det har faktiskt visat sig att bosnier med kroatiska pass får avvisningsbeslut på löpande band. Det verkar som om besluten redan är färdigskrivna och att det enda man sätter dit är datum för beslutet, som stämplas eller skrivs för hand. I ett fall fattades beslutet den 14 mars. Avvisningen skedde den 15 mars kl. 6 på morgonen, då personen hämtades av polisen. När ombudet fick avvisningsbeslutet med posten var avvisningen redan verkställd. Det blir alltså konsekvensen av att man avvisar tre familjer och ger signaler om att Kroatien nu är en lugn och trygg plats för de bosnier med kroatiska pass som befinner sig i Sverige. Det ansvaret får invandrarministern verkligen ta på sig.
Fru talman! Det är en mycket konstlad diskussion som Ingrid Näslund drar upp. Det handlar inte om att försöka smita undan. Det handlar om att informera Ingrid Näslund om att regeringen faktiskt har fattat beslut i tre ärenden. Det ger sedan praxisvägledning för resten av besluten, men varje individ prövas var för sig i enlighet med den lagstiftning som vi har. I den mån man finner att det finns humanitära skäl, asylskäl eller krigsvägrarskäl kommer personen i fråga att kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Det handlar inte om att smita. Det är en sakupplysning, eftersom Ingrid Näslund uppenbarligen inte är riktigt klar över hur saker och ting går till när det gäller utlänningslagen och dess tillämpning. För några veckor sedan beslutade vi att skicka ner en delegation bestående av departementstjänstemän och tjänstemän från SIV och Utlänningsnämnden för att på plats där nere diskutera med kroaterna hur mottagandet skall gå till, i vilken takt det kan utföras och också följa upp hur de personer tas emot som vi återsänder till Kroatien. Den delegationen reser ner i morgon bitti. Sedan får vi se vilka rapporter den kommer hem med om några dagar.
Fru talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att ni skickar ner en delegation som närmare skall undersöka läget. Det är inte så att jag inte är medveten om hur det går till. Det jag sade i sammanhanget var inte att statsrådet försöker att smita. Det är fråga om att det går ut signaler, och det får konsekvenser för människor som är mycket allvarliga. Jag tänker inte minst på de 3 000 barn som så småningom kan blir berörda om detta får rulla på. Jag menar där, precis som en föregående talare var inne på, att det betyder oerhört mycket hur dessa barn behandlas. Det är barn som tidigare har farit illa. Vi står i första ledet när det gäller att tala om barnkonventionen. Då går det bra att stå i FN och tala. Men hur gör vi sedan när det gäller att ta hand om de flyktingbarn som har kommit i vår väg, som har farit illa och som nu kommer att ytterligare fara illa? Föräldrarna gråter när de talar om sina barn.
Fru talman! Sverige är det land som sannolikt allra bäst lever upp till FN:s barnkonvention. Det är viktigt att vi också vågar erkänna det för oss själva. Men vi kan kanske bli bättre. Vi får se vad utvärderingen leder till. Jag tycker att det är litet oansvarigt att lösligt påstå att vi är så förfärligt dåliga på detta när Sverige i all internationell jämförelse är bra. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är så. Vi sätter barnen långt fram i dessa sammanhang och är noga med att försöka efterleva konventionen. Det är också mot den bakgrunden som regeringen tyckte det var viktigt att tillsätta en kommitté som får titta på frågorna. Den kommittén i sin tur utsåg en person som skulle särskilt granska just hur vi tillämpar vår lagstiftning och hur den förhåller sig till FN:s barnkonvention. Vi får vänta och se på resultatet.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat miljöministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att ge energiarbetet den inriktning som krävs för hanteringen av problemet med klimatförändringarna. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagens energipolitiska beslut år 1991 innefattade som bekant fleråriga stödprogram som innebär en kraftfull stimulans till omställning och utveckling av energisystemet. Inriktningen på dessa program ligger väl i linje med riksdagens beslut år 1993 om klimatpolitiken. Förra sommaren tillkallades en energikommission med parlamentarisk sammansättning för att granska de pågående energipolitiska programmen för omställningen och utvecklingen av energisystemet. 1991 års energipolitiska beslut är en utgångspunkt för kommissionens uppdrag. Kommissionens överväganden skall göras mot bakgrund av bl.a. nödvändigheten att begränsa klimatförändringarna till en för samhället och naturen hållbar nivå. En utgångspunkt för kommissionens arbete är därvid de åtaganden som Sverige gjort i enlighet med FN:s klimatkonvention. Det förutsätts att de åtgärder som kan föreslås kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och att de klimatpolitiska insatserna inom energiområdet koncentreras där de är effektivast. Energikommissionen skall redovisa överväganden och förslag om bl.a. behovet av förändringar och ytterligare åtgärder i de energipolitiska programmen. Kommissionens slutbetänkande skall redovisas i höst. Regeringen avser att, med utgångspunkt i kommissionens förslag, arbeta för en överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken på bredast möjliga politiska grund. I övrigt kan upplysas om att Kommunikationskommittén och Skatteväxlingskommitténs arbete också kommer att utgöra underlag för regeringens samlade prövning.
Fru talman! Jag tackar energiministern för svaret. Skälet till att jag ställde frågan var att jag tyckte att det fanns en del tecken i regeringens agerande som ingav litet oro. En sådan fråga hade jag här tidigare tillfälle att tidigare i dag diskutera med miljöministern, nämligen den eventuella nedläggningen av Klimatdelegationen. En annan iakttagelse som har kunnat göras den senaste tiden är att de ambitioner som lyser igenom i energiministerns svar inte alltid har en efterföljd i det konkreta handlandet. Jag noterar nu att energiministern talar om kostnadseffektiva sätt att hantera klimatfrågorna. I årets budgetförslag ser jag t.ex. att när det gäller åtgärder för energieffektiviseringar m.m. i Baltikum och Österuropa, som NUTEK genomför som en del av den svenska klimatpolitiken inom energiområdet, skär man ner från 87 miljoner per år till 1 000 kr per år. Det är ett symboliskt belopp, vilket man också anger. Jag tar det som ett exempel. Det finns flera andra ställen där jag kan se att regeringen systematiskt och medvetet skär ner insatser som är energieffektiva åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Det var en av grunderna till min fråga. NUTEK:s arbete, satsningarna i Östeuropa och de satsningar som regeringen kan göra obetaget av den energikommission som arbetar att fortsätta? Det står för övrigt i energikommissionen att regeringen självklart under resans gång skall kunna komma med förslag och beslut till åtgärder som strävar framåt. Har jag fått fel bild, energiministern, eller sker det nedskärningar som inger oro när det gäller Sveriges sätt att hantera klimatfrågorna?
Fru talman! De svenska klimatpolitiska insatserna inom energiområdet koncentreras till två områden. Insatserna är efter regeringsskiftet fortfarande koncentrerade till samma områden. För det första gäller det området för forskning och utveckling i Sverige av energieffektiv teknik och teknik för att utnyttja förnybara energikällor, som jag nämnde i mitt svar på frågan. Det stämmer väl överens med det energipolitiska programmets inriktning och riksdagens klimatpolitiska riktlinjer. För det andra gäller det insatser energieffektiviseringsåtgärder och introduktion av förnybara energislag i Baltikum och Östeuropa. Vi har satsat stora resurser för att hjälpa till när det gäller energieffektiviseringsåtgärder och introduktion av förnybara energislag i Baltikum och Östeuropa. Det görs också en del insatser i kommunerna för att tillvarata de energipolitiska råvaror som finns i Baltikum. Vid statsministerns resa i Baltikum i början av april kommer också energiministern att vara med för att göra sig underrättad om vilka ytterligare åtgärder som kan komma i fråga när det gäller att hjälpa till i Baltikum. Jag delar uppfattningen att det är av största vikt. Det finns också anledning att nu göra en summering av de åtgärder som redan är vidtagna.
Fru talman! Vi läser uppenbarligen ur litet olika papper. Jag läser inte ur någon nu skriven text, utan jag läser ur regeringens budgetproposition angående just åtgärder för energieffektiviseringar m.m. i bl.a. Det står att man skall arbeta för energieffektiviteten just för att hantera klimatfrågan. Det står också: Regeringen anser att man inte bör tillföra ytterligare medel under budgetåret 1995/96. Man skär alltså ner från 87 miljoner till 1 000 kr. Jag har svårt att tolka de siffrorna på annat sätt än att man sänker ambitionen när det gäller resurstilldelning till dessa åtgärder i Baltikum. Nu läser jag möjligen oklokt och fel, men så är siffrorna.
Fru talman! Vi finner vi det nu angeläget, som jag tidigare sade, att göra en utvärdering av de insatser som Sverige har gjort på detta området. Mot bakgrund av den utvärderingen avser vi att komma tillbaka och se vilka ytterligare åtgärder som kan behövas i Baltikum och Östeuropa. Det finns nog anledning att inte bara göra svenska insatser utan även andra nordiska och europeiska insatser i Baltikum. Vi vill göra denna utvärdering för att få klart för oss vilken träffsäkerhet vi behöver när det gäller ytterligare åtgärder. Det som står i budgetpropositionen är inte en signal till att vi för all framtid skall upphöra med insatser i Baltikum.
Fru talman! Då förstår jag ännu mindre. Vi har en ganska hög nivå när det gäller insatser i Baltikum. Sedan kommer ett år då regeringen vill pröva om det behövs fler insatser. Vips, så sänker man anslaget till 1 000 kr. Om man sedan gör den värderingen att det behövs fler insatser, skall man då upp på den höga nivån igen? Det är, vad jag begriper, ett främmande sätt att bedriva ett kontinuerligt energieffektiviseringsprogram i Baltikum. Jag känner inte igen hanterandet. Jag blir också litet förvånad när jag hör att det skall dras ner här. Jag läste en artikel av energiministern häromdagen i Svenska Dagbladet. Där talas det om att Sverige möjligen efter år 2000 skall minska sina internationella åtaganden på klimatområdet, om jag tolkade skrivningen rätt. Det blir ett slags nedskärning i våra egna åtaganden och möjligen också en nedskärning av åtagandena i Östeuropa. Vad blir det kvar av det starka svenska klimatbekämpningsprogrammet?
Fru talman! Detta är inget ovanligt sätt att arbeta. När man har gjort kraftfulla investeringar på olika områden vill man göra en utvärdering om investeringarna har haft effekt, för att sedan ta ställning till på vilket sätt man skall gå vidare. Det är ju ganska viktigt att vi i det statsfinansiella läge som det här landet befinner sig i också är noggranna med att se till att de insatser vi gör också får effekt. Sedan får vi naturligtvis inte bara uppehålla oss vid frågeställningen när det gäller Baltikum. Det är ju också viktigt att vi går vidare på det svenska området. Där är nu Skatteväxlingskommittén under tillsättande. Det fanns direktiv framtagna den 10 mars 1994, men den dåvarande regeringen tillsatte aldrig kommittén av någon anledning. Nu har vi Skatteväxlingskommittén under tillsättande. Vi har också sagt att betänkandet skall vara klart den 30 juni 1996. Det är av största vikt att vi får i gång den processen även i vårt eget land.
Fru talman! Jag har respekt för utvärderingar, men det är andan och attityden i svaret som oroar mig litet. Under den här dagens debatt har vi hört att delegationer läggs ner, det skall göras utvärderingar, man gör en halvhalt, man överväger att dra ner de egna svenska internationella åtagandena efter sekelskiftet och man skjuter över allt till Energikommissionen. Den skall så småningom komma med ett besked som kanske leder till en bred politisk överenskommelse. Fru talman! Jag saknar tempot, engagemanget och de fortsatta kraftfulla åtgärderna såväl i Sverige som på andra håll i världen, men jag skall inte begära någon ytterligare debatt om detta. Jag skulle inte vilja rekommendera att vi gör avkall på de svenska åtagandena i internationella sammanhang.
Fru talman! Lennart Daléus kan vara förvissad om att engagemanget finns. Detta skall inte ses på något annat sätt än att vi vill ha största möjliga träffsäkerhet när det gäller de insatser vi gör på det här området.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att leva upp till resultatet av 1980 års folkomröstning och det följande riksdagsbeslutet om kärnkraftens avveckling till år Som bekant tillkallades förra sommaren en energikommission med en parlamentarisk sammansättning för att granska det pågående energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet. Grunden för kommissionens uppdrag är 1991 års energipolitiska överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet. Kommissionen skall lägga fram förslag om program med tidsangivelse för omställningen. En viktig uppgift för kommissionen är att analysera konsekvenserna för samhällsekonomin, miljön och energiförsörjningen av en avställning av en eller flera kärnkraftsreaktorer under 1990-talet. Energikommissionens slutbetänkande skall redovisas i höst. Regeringen avser att med utgångspunkt i kommissionens förslag arbeta för en överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken på bredast möjliga politiska grund. Enligt regeringens uppfattning bör en sådan överenskommelse gälla också frågan om när den första kärnkraftsreaktorn skall ställas av.
Fru talman! Skälet till den här frågan är att det om två dagar har gått exakt 15 år sedan vi hade folkomröstningen om kärnkraften den 23 mars 1980. Då och då funderar man över vad det är som har hänt. Nu hänvisar energiministern i svaret, som jag tackar för, till Energikommissionen igen. Det låter sig väl göras. Men här saknas regeringens egna ambitioner, egna åsikter och egna idéer. Jag skall inte lägga mig i det socialdemokratiska arbetet alltför mycket, men jag tror att det var den socialdemokratiska partikongressen 1993 som krävde av den socialdemokratiska partistyrelsen att ta fram ett program med tidsangivelser, kort sagt en konkret och tydlig avvecklingsplan, om jag förenklar det. Det kan knappast vara den som nu har ersatts av Energikommissionens arbete. Jag föreställde mig att regeringen hade en egen åsikt och en egen attityd i flera av sakfrågorna att torgföra redan nu för att kunna diskutera med den omvärld med vilken man vill ha en bred politisk uppgörelse. Det gäller bl.a. frågan om avställningen av den första kärnkraftsreaktorn. Där erinrar jag mig igen det resonemang Ingvar Carlsson förde här i kammaren 1980. När resultatet av folkomröstningen var klart och entydigt sade han att högst tolv reaktorer får användas under sin tekniskt säkra livslängd, dvs. 25 år. Det innebär att den första reaktorn, den äldsta, O-ettan måste stängas 1997. Då återkommer frågorna: Gäller Ingvar Carlssons redovisning från 1980 fortfarande i våra fortsatta diskussioner? Gäller det för regeringen och socialdemokratin att den första reaktorn skall stängas 1997? Eller är den socialdemokratiska idévärlden överlåten på Energikommissionen?
Fru talman! Det var den regering där Lennart Ni gjorde det i full överensstämmelse med den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Vi var helt överens om att kommissionen skulle tillsättas. Vi var också helt överens om direktiven. Låt mig läsa upp ett litet aktstycke ur direktiven: Kommissionen bör utifrån 1991 års energipolitiska riktlinjer analysera de samhällsekonomiska, miljöoch energipolitiska konsekvenserna av en avställning av en eller flera reaktorer under 90-talet. I energiöverenskommelsen, som Centerpartiet var med och fattade beslut om 1991 och som kommissionen skall jobba efter, står det bl.a. följande: Omställning av energisystemet måste, vid sidan av säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförsel av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser. Partierna är ense om dessa utgångspunkter. Då vore det väl felaktigt av mig att tid efter annan gå ut och göra uttalanden under pågående kommissionsarbete. Men jag har sagt att det självfallet är den här regeringens ambition att fullfölja dels de beslut som är fattade av folkomröstningen, dels de beslut som är fattade av denna riksdag. Men jag tycker att vi samtidigt skall erkänna att vi skall ha respekt för dessa arbetsuppgifter. Det jag säger är inte bara läpparnas bekännelse, utan vi känner ett stort ansvar inför den här ambitionen.
Fru talman! Det är inte så enkelt. Nu vet vi ju att kraftdirektörer och fackledare har störtat ut för att påverka Energikommissionens arbete. Det är uppenbart att det statsministern och energiministern uttalar som egna attityder och åsikter påverkar Energikommissionens arbete. Jag hoppas att det är så. Jag noterar att statsministern säger att det är en moralisk skyldighet att leva upp till folkomröstningsresultatet. Det tycker jag var mycket bra och respektabelt. Men det är då man behöver de tydliga och säkra svaren. Jag kan vända på det hela och fråga: Är det inte alldeles säkert att Ingvar Carlssons resonemang från 1980 står sig, innebärande att den första reaktorn stängs 1997 - är detta inte alldeles säkert i fråga om den socialdemokratiska attityden?
Fru talman! Det är många som försöker påverka Energikommissionen, som är en av de största utredningsapparaterna i regering och riksdag under modern tid. Naturligtvis pågår försök att påverka Energikommissionen. Men jag tror att den är så pass oväldig att den, med den parlamentariska sammansättning som den har, kommer att lägga fram de förslag till åtgärder som den finner nödvändiga. För att vi över huvud taget skall ha en möjlighet att klara det ambitiösa målet att kärnkraften skall vara avvecklad till 2010, som ju är riksdagens beslut och som definitivt är regeringens ambition, måste processen självfallet inledas under 90-talet.
Fru talman! Jag har respekt för att energiministern går runt här, eller helt enkelt inte ger något svar på frågan om 1997 och om referatet till den nuvarande statsministerns resonemang här i riksdagen 1980. Jag noterar alltså att energiministern går runt frågan och inte lämnar något svar. Det gör mig litet osäker. Avslutningsvis efterlyser jag ett engagemang som berättigat och legitimt kan påverka energidebatten i dag - ett auktoritativt resonemang och en redovisning av var regeringen står i en del sakfrågor. Det här med det första avställningsåret är en sakfråga. Man skulle också kunna ta frågan om att rejält öka inte bara ansvarsbeloppet utan också ansvarstagandet när det gäller reaktorinnehavarna. Vidare skulle man kunna tala om behovet av en lagstiftning som ett instrument för att möjliggöra den avveckling man vill ha. Jag saknar alltså sådana tydliga signaler för den fortsatta debatt, som vi kan hoppas möjligen leder fram till ett stabilt beslut på energiområdet.
Fru talman! Där ser man hur olika vi kan se på detta. Jag tycker att jag har varit väldigt tydlig.

Fru talman! Det är inte så ofta som det förunnas en att leva mitt i en stillsam men ändå högst påtaglig revolution. Så är dock fallet när det gäller mediesamhällets förändring. Länge var det ett mål för borgerligheten i Sverige att stärka friheten för medierna och att se till att monopolet för radio och för tv avvecklades. Det har också lyckats. Det har inte skett utan ansträngningar. Socialdemokraternas entusiasm var väl i stort sett ganska begränsad. Jag minns hur en gång i tiden på 70-talet socialdemokratiska debattörer framträdde och menade att man nog borde förbjuda paraboler så att man verkligen skulle kunna upprätthålla TV-monopolet. Men det är självfallet inte statens sak att styra mediekonsumtionen i ett fritt och öppet samhälle. Där behövs neutrala konkurrensvillkor. Detta har åstadkommits i rimlig utsträckning när det gäller radio och TV-området, även om det är betecknande att en av de första åtgärderna från den nye kulturministerns sida var att försöka med en återställare, när hon försökte stoppa utauktionerande av nya radiofrekvenser. Låt mig så gå över till presstödet. Det har sin grund i det s.k. partistödet. Presstödet inriktades framför allt på stöd åt andratidningarna under 1970-talet. De svaga skulle skyddas mot, som det hette, en övermäktig konkurrens. Nu ser vi nya orosmoln. Det har förutspåtts att vi kanske kommer att få uppleva en ny tidningsdöd. Nergången i annonsintäkterna har varit märkbar. Men det skall noteras med en gång att presstödet förvisso inte har förbättrat tidningarnas ekonomi, i varje fall inte på lång sikt. Alla tidningar som har haft fullt produktionsbidrag har också haft ett negativt rörelseresultat. Presstödet har inte på 25 år förmått att ändra detta. Presstödet leder till osund kostnadsstruktur. Tidningarna får ett stöd och blir beroende av ett stöd för sina löpande utgifter. Effektivitet och kostnadsmedvetande har inte gynnats. Det direkta stödet, driftstödet, är selektivt. Det gynnar vissa tidningar. Praktiskt taget har inte någon av de tidningar som uppburit stöd blivit självbärande. Bidragssystemet har gynnat fådagarsutgivning. Det har alldeles speciellt gynnat de små endagstidningarna. Det var inte mindre än 37 sådana som uppbar stöd år 1991. Alla dessa endagstidningar gick med en ordentlig förlust. De abonnerade morgontidningarna gynnas framför kvällstidningarna, som ju lever på att sälja lösnummer. Man kan alltså sammanfattningsvis konstatera att det är dagstidningar med ekonomiska svårigheter och låg kostnadstäckning som har gynnats liksom tidningar med fådagarsutgivning och med mycket liten upplaga. I verkligheten har presstödet inte på något sätt inneburit någon sorts fördjupning av demokratin. Det har i själva verket varit ett ensidigt stöd till en viss partipress. Det har inneburit ett stöd för expansion av redan förlustdrabbade socialdemokratiska tidningar. Man kan säga att Scocialdemokraterna och Centerpartiet har skräddarsytt presstödet på 1970-talet. Den socialdemokratiska pressen, med kanske uppemot ca 20 % av den totala tidningsupplagan i landet, har haft mer än 50 % av presstödet. Centerpressen, med 2,5 % av den totala upplagan, har fått ca en femtedel av tidningsstödet. Sedan 1980-talet har i runda tal 3,5 miljarder gått ut till den socialdemokratiska pressen, ca 1 miljard till centerpressen, och övriga borgerliga tidningar har knappt fått 1 miljard. Man kan alltså konstatera att presstödet leder till en snedvriden konkurrens. Det har inte räddat någon som helst mångfald. Trots alla utredningar och alla ändrade regler under tiden har egentligen inte någonting åstadkommits. Men presstödet är dyrt. Det kostar ungefär en halv miljard kronor om året. Det är pengar som bättre skulle behövas på annat håll i de kristider som vi upplever. Vi moderater har därför föreslagit att presstödet skall avvecklas under nästa långa budgetår och att vi fr.o.m. 1997 inte längre skall ha den här posten i budgeten. Folkpartiet är inne på liknande tankegångar men vill avveckla under något längre period. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 4 till Så också några ord om Socialdemokraterna och Margot Wallströms massmedieråd. Detta är en märklig skapelse. Återigen talas det om frihet och mångfald som skall skyddas. Men hur det skall gå till är det ingen som vet. Är detta en permanent utredning? Det är väl någonting som vi inte förut har upplevt här i landet, en hybrid mellan myndighet och kommitté. Nåväl, jag skall inte ta upp tid i debatten med att tala närmare om detta just nu. Konstitutionsutskottet har funnit det märkligt. Konstitutionsutskottet kommer att närmare granska detta s.k. massmedieråd. Det blir anledning att komma tillbaka till den här frågan senare. Jag vill avslutningsvis konstatera att Socialdemokraterna när det gäller mediepolitiken inte på något sätt är i takt med tiden och ännu mindre med framtiden. Det går inte längre att stoppa den fria utvecklingen på mediernas område. Friheten i medierna är någonting som hör framtiden till. Det finns ingen anledning att i tekniken och i de stora tekniska förändringarna se en fiende. Tvärtom har de tekniska förbättringarna gett oss en allt större möjlighet att kunna ha ett fritt och öppet samhälle där meningsutbytet är så fritt som det över huvud taget kan vara. Det är en väldig skillnad på situationen nu och när presstödet infördes. Då var medierna i högsta grad begränsade i antalet. Nu har varje medborgare ett stort antal TV-kanaler och radiostationer att välja på, och dessutom kommer tidningarna till. Men tidningarna har inte längre den dominerande situation inom mediebranschen som de en gång hade. Presstödet har definitivt spelat ut sin roll. Det finns all anledning att avveckla det snarast möjligt.

Fru talman! Det är ingen hemlighet att det i vissa avseenden finns olika grundsyn i pressfrågor mellan partierna. För att börja med den första frågan som det i dag manifesteras i, nämligen presstödet, är det inte heller någon hemlighet att det redan när det infördes en gång i världen har funnits starka principiella betänkligheter bl.a. från liberalt håll mot konstruktionen. De ganska många år som vi har levt med presstöd i olika då och då förändrade former har också erbjudit en del litet märkliga exempel på hur denna stödform har snedvridit konkurrensförhållanden och ibland t.o.m. påverkat tidningarnas utformning på ett sätt som rimligen inte kan ha varit avsikten. Men så är det väldigt ofta med stödformer och bidrag av olika slag. De skapar ett beteende som inte var avsett och inte kunde förutses men som inte desto mindre uppstår. Det gick ändå att motivera - eller jag skulle tro att det gick, eftersom det var långt för min tid - presstödets införande med att det företogs i ett skede av snabb utslagning av tidningsföretag. 50-talet och början av 60-talet präglades mycket påtagligt av detta. Det har kanske medverkat till att bevara en större mångfald än vad vi annars hade fått. Det kan tänkas att en och annan tidning fick en möjlighet att komma över på det torra och kunde fungera mer effektivt i konkurrens med andra tidningar på orten genom den här stödkonstruktionen. Det är tänkbart. Men det är samtidigt utomordentligt svårt att med någon säkerhet mäta detta och uttala sig på ett kategoriskt sätt och säga att det uppenbart att presstödet har haft den här effekten. Det är nog snarast så att dessa effekter, långsiktigt och utlagt över hela pressen, har varit mycket obetydliga, kanske rent av negativa i många fall. En och annan tidning kan på grund av presstödet rent av tänkas ha undvikit eller frestats att låta bli att genomföra åtgärder som annars kanske hade skett och som kunde ha gett tidningen en egen stabilare grund att stå på. Det finns skäl att vara mycket tveksam till de långsiktiga effekterna sett över hela pressen. Avgörande i dag är naturligtvis att mediebilden stegvis under de senaste tio åren har blivit annorlunda. Nu har vi en dramatiskt ökad mångfald inom massmedierna. Vi har nya radio och TV-kanaler. Det händer ju t.o.m. att tidningar nyetableras på ett sätt som bidrar till en mångfald som man inte tänkte sig när presstödet infördes. Men det är kanske en mer reell mångfald än den som stödet har bidragit till att upprätthålla. Jag tycker att det är rimligt att sträva efter att komma bort från detta mycket diskutabla stödsystem. Jag tycker att man skall vara noga när man gör detta. Det bör göras stegvis, och det bör göras enligt klara regler så att de tidningar som fortfarande har stöd får en möjlighet att anpassa sig och vidta de åtgärder som kan leda till att flera av dem kan klara sig utan den här stödformen. Därför har Folkpartiet föreslagit att stödet minskas med 25 % kommande budgetår och att målet skall vara att det halveras till 1998. Det är en långsammare avveckling än den som Moderata samlingspartiet har föreslagit, men det är inte desto mindre långsiktig en avveckling. Den andra frågan som vi har att ta ställning till i dag gäller det s.k. massmedierådet. Det är naturligtvis inte något fel - och det har vi också markerat i Folkpartiets motion om pressfrågor - att utreda, analysera och samla information om den utveckling som kan beskrivas som en ökad ägarkoncentration. Man skall inte på något sätt förneka att ägarkoncentration kan vara ett stort potentiellt problem. Men det avgörande är naturligtvis inte ägandet i sig, utan snarare den redaktionella integriteten och oberoendet. Detta är inte identiska saker utan två olika förhållanden. Ägarkoncentration motverkas naturligtvis i första hand genom väl kända mekanismer av typen etablerings och tryckfrihet, dvs. att den som vill har rätt att starta en tidning eller starta något annat massmedium, och det skydd som ligger i tryckfrihetsförordningen för envar att utge tryckt skrift själv eller i samverkan med andra. Jag tycker att det är utomordentligt tveksamt att lagfästa ägarbegränsningar. Det har ju diskuterats av och till. I några länder har man prövat en sådan lagstiftning. Skall man ge sig in på att pröva sådant här på fullt allvar måste man relatera den begränsning man vill införa till något. Det naturligaste är väl att försöka relatera den till upplagan på de tidningar som olika ägargrupper äger. Detta är inte så enkelt att göra som det möjligen kan synas. Om några redaktionellt oberoende tidningar, som ägs av en gemensam bestämd stor ägare, går mycket bra därför att de sköts bra, har en bra journalistik och duktiga medarbetare och alltså ökar sin upplaga ganska rejält medan andra som har andra ägare sköts sämre och tappar i upplaga kommer naturligtvis upplagerelationen att påverkas.

Det är inte så enkelt att gå fram med regleringar på det här området. Nu sägs det att det här rådet inte skall syssla med att aktivt försöka reglera eller föreslå några sådana saker i framtiden. Men det finns ändå formuleringar om att man skall undersöka behovet av frivilliga överenskommelser i samma syfte. Detta har ingett stor och, som jag ser det, mycket begriplig oro inom medierna för vad syftet egentligen kan vara. Vi kan också konstatera att det här rådet tänks få en ställning som påminner om en myndighet utan att vara det. Det får en mängd olika uppgifter, ibland tydliga ibland mer otydliga. Men det kommer inte att lyda under de granskningsregler som hör till för en myndighet. Det kommer inte att finnas möjlighet att överklaga beslut och möjlighet till JO-granskning och sådant. Av dessa skäl har Folkpartiet, liksom också Moderata samlingspartiet, markerat mycket stor tveksamhet till tilltaget att inrätta ett massmedieråd av detta slag. Det blir tillfälle att återkomma till detta i den granskning som konstitutionsutskottet sysslar med under våren. I väntan på det yrkar jag bifall till Folkpartiets reservationer i detta betänkande.

Fru talman! IT står för informationsteknik. I snart sagt varje sammanhang talas det dagligen om IT. De allra flesta är medvetna om att utvecklingen på IT området går rasande snabbt. Det är ingen överdrift att påstå att genombrotten inom informationstekniken i vissa fall redan är i full gång och på väg att radikalt förändra hela vårt samhälle. Det är bl.a. mot bakgrund av den utvecklingen som vi skall diskutera det framtida presstödet. Den nya tekniken reser naturligtvis många frågor. Är t.ex. papperstidningens dagar räknade? Kommer dagstidningarna att utges endast i elektronisk form? Vad kommer den nya tekniken att leda till för dagspressen, och hur skall den här utvecklingen kopplas till ett presstöd? Tekniken för elektroniska tidningar finns ju redan. Några tidningar har redan inlett försök på området. Vilka effekterna blir för dagstidningarna kan bara framtiden utvisa. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis vad konsumenterna kommer att efterfråga, vad tidningarna väljer att göra av den nya tekniken och hur andra medier kommer att utvecklas. En betydelsefull fråga är givetvis också i vilken utsträckning som privatpersoner i framtiden kommer att ha tillgång till fax, persondatorer och övrig informationsteknik i sina hem. En allmänt utbredd åsikt i branschen tycks ändå vara att papperstidningen inte kommer att slås ut av andra medier och elektroniska tidningar inom överskådlig tid. I dagens läge anses det inte finnas någon anledning att ompröva presstödet på grund av den tekniska utvecklingen och inte heller av andra skäl. Det är en uppfattning som i alla fall majoriteten i den sittande pressutredningen också har. Presstödsutredningen förväntas presentera sina förslag i början av nästa månad. Kommittén kommer i sitt betänkande att slå fast att dagstidningarna, så långt man nu kan se och bedöma framtiden, kommer att behålla sin centrala ställning som medier för den debatt som håller demokratin levande. Jag vill betona att en bred svensk allmänhet också vill att det skall förbli på det sättet. Sverige tillhör de länder i världen där man läser mest tidningar. Dagspressen har sedan länge en mycket starkt ställning hos svenskarna. Olika undersökningar har gång på gång bekräftat detta faktum. En genomsnittlig dag 1993 läste ca 82 % av svenskarna upp till 79 år igenom minst en dags och kvällstidning. Tio år tidigare var motsvarande siffra 84 %. Stabiliteten i tidningsläsandet i Sverige gäller också i ett långt perspektiv. Våren 1988, för att ta en annan undersökning, läste 90 % av svenskarna mellan 15 och 88 år åtminstone en dagstidning en vanlig vardag. Fem år senare 1993 var motsvarande procenttal 88 om vi håller oss till åldrarna 15 till 88 år. Av de siffror som jag har nämnt kan man möjligen spåra en tendens till ett mindre läsande i de lägre åldrarna. I framtiden måste man vara uppmärksam på hur den utvecklingen kommer att gestalta sig. Undersökningar på senare tid har också visat att den ekonomiska krisen satt sina spår. Ekonomiskt svaga grupper har tvingats avstå från sina tidningsköp. Det tyder på att priskänsligheten i dagens läge inom tidningsbranschen är mycket påtaglig. Detta faktum är inte oviktigt när vi diskuterar det ekonomiska stödet till pressen. Mycket talar för att det ökade prenumerationspriset på tidningar skulle förstärka utvecklingen och att allt flera måste avstå från sin tidningsprenumeration. När den gruppen växer och blir så stor som undersökningarna nu tyder på, är det utan tvivel också början till ett demokratiskt problem. Sverige brottas med ekonomiska problem. Javisst är det så. Men så illa är det ändå inte att vi inte skulle ha råd med demokrati i Sverige. Vi bör alla, som jag ser det, känna ett ansvar för att alla grupper i samhället, inte minst de ekonomiskt svaga, kan delta i samhällsdebatten och vara delaktiga i den demokratiska processen. I detta läge är otvivelaktigt det ekonomiska stödet till pressen viktigare än någonsin. Våra dagstidningar är, som jag tidigare nämnt, det centrala mediet för den debatt som håller demokratin levande. Den svenska demokratin hade naturligtvis varit mycket fattigare, om inte ett presstöd förhindrat en tidningsdöd och en massaker på mångfalden. Att medielandskapet förändrats under senare ändrar i sak faktiskt ingenting, Birger Hagård. Att den utvecklingen skall tas till intäkt för ett försämrat presstöd är rent ut sagt ett svagt argument. Vi vet också att det som Birger Hagård talade om, nämligen utvecklingen av lokalradion på den privata sidan, har blivit en ren flopp. Det var inte länge sedan som vi hade en diskussion om detta i riksdagen. Lokalradions bidrag till mångfalden är inte särskilt stor. Jag tror att det framgick med stor tydlighet under den diskussionen. Birger Hagård säger att stödet till pressen inte har lett till någon förändring av demokratin. I så fall vet Birger Hagård faktiskt inte vad han talar om. Det finns många inom hans eget parti som kan mycket om dagspressen och som har givit uttryck för vad presstödet trots allt har betytt för den demokratiska debatten och utvecklingen. Låt mig t.ex. nämna bara en av dem som har varit mycket framstående inom den moderata pressen, nämligen Gustaf von Platen, som i en - förresten mycket uppmärksammad - artikel understrukit att presstöd skall garantera mångfald i utbudet och att så också blivit fallet. Han uttryckte sig ungefär på följande sätt: Bara DN till frukostbrickan är för många en mardröm. Jag tycker att Birger Hagård skall lägga detta på minnet. Jag skall gärna erkänna att utbudet av radio och TV-kanaler, om dessa används på rätt sätt, naturligtvis kan innebära en breddning och fördjupning av det fria ordet och åsiktsbildningen i samhället, men de kan knappast ersätta den mångfald som upprätthålls av dagspressen. Att upprätthålla mångfald i dagspressen har varit vårt sätt att motverka maktkoncentrationen. Det finns en klart uttalad oro för mediekoncentration i Sverige. Den oron har under senare år hela tiden förstärkts, och vår linje har varit att många olika röster och valmöjligheter i medieutbudet är ett grundläggande demokratikrav. Den svenska presspolitiken har utgått från att bredd i opinionsbildningen innebär att det finns konkurrerande och kompletterande tidningar på varje marknad där så är praktiskt möjligt. Jag ser i dag faktiskt inga avgörande skäl för att ge avkall på denna princip, tvärtom. Motståndarna till det direkta presstödet över statsbudgeten hävdar i sina reservationer att stödet snedvrider konkurrensen. Både Folkpartiets talesman och Birger Hagård, talesman för Moderaterna, var inne på detta resonemang. Jag vill gärna säga, fru talman, att det sakligt sett inte finns stöd för sådana påståenden. Stödet till pressen via budgeten medverkar tvärtom till att vi får en bättre konkurrens, mera på lika villkor än vad som annars skulle vara fallet. Också den myt, Birger Hagård, som ni odlar i reservation nr 4, att tidningarna växer fast i sitt presstöd och inte produceras på ett rationellt sätt, kan avlivas. De senaste årens erfarenheter talar snarare för motsatsen. Däremot är det väl sant att moderaterna alltid motsatt sig alla åtgärder inom presstödet vilka syftar till att minska behovet av stödet. Men det tycks vara så att både Folkpartiets representant och Moderaternas representant tror att presstödet egentligen bara består av ett driftsstöd. Så är det ju inte. Det stöd som går ut via budgeten går också till samdistribution och till utvecklingsstöd. Åtminstone har det när det gäller utvecklingsstödet varit så fram till för ungefär ett år sedan. Ser man till hela presstödet som sådant, inte bara till driftsstödet, finner man, Birger Hagård, att pressstödet har betytt väldigt mycket för att tidningar som har varit ekonomiskt svaga har kunnat rationalisera sin verksamhet, så att de nu kan produceras på ett bra och ekonomiskt riktigt sätt. I presstödsfrågan tycks det emellertid dessbättre förhålla sig så att Folkpartiet och Moderaterna står helt isolerade här i riksdagen när det gäller en extrem avveckling av det direkta presstödet. Genom årens lopp är det framför allt Socialdemokraterna och Centerpartiet som har stått som garanter för pressens mångfald, med gott stöd från Vänsterpartiet. Också Miljöpartiet ansluter sig, om jag har förstått saken rätt, till denna linje. I Presstödsutredningen har kds representant, Ingvar Svensson, i ord och handling ställt sig positiv till ett oförändrat presstöd. Det finns alltså, fru talman, en bred parlamentarisk uppslutning kring presstödet i Sveriges riksdag. Avslutningsvis också några ord om det av regeringen tillsatta Massmedierådet, som har berörts här både av Håkan Holmberg och av Birger Hagård och som för övrigt berörs också i den gemensamma reservationen från Folkpartiet och Moderaterna. Rådets uppgift är, som framgår av direktiven, att överväga och föreslå åtgärder för att stärka mångfald och konkurrens samt att motverka skadlig ägar och maktkoncentration. Det är enligt min mening närmast ofattbart att ett råd med uppgift att följa utvecklingen inom medieområdet, som utvecklas så rasande snabbt, kan upplevas som så skrämmande som tycks vara fallet från Folkpartiets och Moderaternas sida. När man läser reservation nr 1 av Folkpartiet och Moderaterna får man intrycket att man i dessa frågor bara skall sitta med armarna i kors och förlita sig på att de fria marknadskrafterna löser alla problem. En sådan inställning måste anses som ytterst naiv. Man undervärderar, sannolikt helt medvetet, alla de tecken som finns på skadlig koncentration inom mediesektorn. En total etableringsfrihet på medieområdet är inte oproblematisk, Birger Hagård.

När starka ägarintressen tagit över marknaden blir det svårt för att inte säga omöjligt att starta nya företag. En helt fritt verkande marknad kan mycket väl utgöra ett hot mot yttrandefriheten. Birger Hagård säger att rådet är en hybrid. Jag säger att det är en kommitté med en sådans rättigheter och skyldigheter. Man skall vara medveten om att en helt vanlig av en regering tillsatt kommitté också i viss utsträckning har en myndighetsutövande uppgift. Det resonemang som Håkan Holmberg förde om att myndighetsutövning i kommittésammanhang skulle vara något alldeles unikt är fel. Det är inte på det sättet. En vanlig kommitté har också viss myndighetsutövning, och det tror jag har framgått av alla de diskussioner som har förts på detta område i konstitutionsutskottet. Nu säger ni att rådet är konstigt, men att vi inte skall diskutera det i dag eftersom det skall bli föremål för granskning i konstitutionsutskottet. Det är sant att det finns en granskningsanmälan till konstitutionsutskottet på denna punkt. Det är väldigt märkligt att Moderaterna och Folkpartiet redan nu tycks har bestämt sig för att det är ett komplicerat förhållande för rådet. Det är en ganska märklig typ av granskning. Man säger att man skall titta på ärendet utifrån vissa utgångspunkter, och säger sedan i diskussionen att man egentligen redan har bestämt sig för hur rådet skall arbeta. Folkpartiet intar en litet mer moderat inställning och är litet öppnare till rådet, om jag har läst motionerna rätt. Men det är ingenting konstigt. Jag tycker att det faktiskt är en skyldighet från regeringens sida i det dagsaktuella läget att se till att en sådan kommitté eller ett sådant råd - vad vi nu vill kalla det - har möjligheter att arbeta på detta område. Jag konstaterar därför att det uppdrag som rådet har fått att följa och föreslå åtgärder som motverkar skadlig ägar och maktkoncentration på medieområdet kan bli av stor betydelse för yttrandefriheten. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande.
Jag vill påminna om att det har gått ut ett meddelande om begränsning av repliktiden som vi prövar fr.o.m. i dag: två minuter i stället för tre minuter. Vi använder fortfarande duellmetoden.
Fru talman! Öst är öst, och väst är väst, och aldrig mötas de två, brukar det heta. Så är det kanske med Kurt Ove Johanssons uppfattning och min uppfattning i presstödsfrågan. Jag minns inte för vilken gång i ordningen som vi nu debatterar frågan. Argumenten från Kurt Ove Johanssons sida är i stort sett de samma. De börjar bli litet slitna. Tror verkligen Kurt Ove Johansson på fullt allvar att den omständigheten att tidningar som representerar en femtedel av den totala upplagan i Sverige får 80 % av tidningsstödet - av en halv miljard kronor - verkligen nämnvärt bidrar till att fördjupa demokratin och mångfalden? Jag tror det definitivt inte. Man kan också ifrågasätta det demokratiskt rimliga i att den socialdemokratiska pressen och Centerpressen tillsammans lägger beslag på fyra femtedelar av det stöd som utgår direkt från skattebetalarna. Jag skulle kunna tänka mig att skattebetalarna tycker att dessa pengar skulle kunna användas på ett bättre sätt. Det är klart att mångfalden har sina sidor. Jag instämmer i påståendet att bara DN till morgonkaffet skulle vara någonting av en mardröm. Å andra sidan tror jag att Svenska Dagbladet är fullt kapabelt att klara sin situation utan något presstöd. Presstödet utgör en försvinnande liten del av Svenska Dagbladets budget. Kvar står att det är konkurrens på lika villkor som behövs i sammanhanget. Jag vill säga några ord om massmedierådet. Vi skall inte diskutera det i dag. Nej, vi diskuterar ju presstödet. Kan inte Kurt Ove Johansson se något märkligt i att detta råd tillsättes och får någonting av en permanent karaktär? När hade vi permanenta utredningar och kommittéer sist? Det enda jag kan komma på som närmar sig det är den socialiseringsutredning som fanns en gång i tiden, från början av 20 talet, och lades ned 1934. I övrigt har vi förvisso inga permanenta kommittéer.
Fru talman! Jag skulle på nytt vilja ta upp diskussionen om rådet. Den oro som Birger Hagård nu tycks känna gäller att rådet skulle ha en permanent uppgift. Jag tror att man skall vara klar över att den fråga som rådet skall hantera är mycket stor och omfattande, Birger Hagård. Jag har framför mig en sammanställning av det som den sittande presstödsutredningen gjorde vad gäller koncentrationen. Vi har lämnat över det till regeringen. Jag förmodar att det kommer att ingå som ett underlag för kommittén. Jag vågar påstå att kommittén, om den får möjligheter att arbeta under denna riksdagsperiod, kommer att få stor betydelse för yttrandefrihetsfrågorna i positiv riktning. Det här är en omfattande fråga. Det är inte konstigt att ett råd av detta slag arbetar under en sådan tidsperiod. Jag vill åberopa Gustaf von Platen ytterligare en gång och säga att han har varit mycket orolig för att presstödet skulle urholkas. Det är faktiskt inte på det sättet att Svenska Dagbladet har haft en lysande ekonomi. Jag tror att jag vågar påstå att det Gustaf von Platen menade i artikeln är att stockholmarna och även andra som läser tidningar fått nöja sig med Dagens Nyheter om vi inte hade haft presstödet. Det är precis den oro som Birger Hagård ändå syftade på. Presstödet har räddat Svenska Dagbladet. Det är ett obestridligt faktum.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag talade från fel plats tidigare. När det är så här glest besatt i bänkarna är det inte alltid så lätt att hitta den rätta platsen. Till Kurt Ove Johansson vill jag återigen säga att det som är det intressanta i detta sammanhang är att rådet skall vara permanent. Att man utreder dessa frågor är väl alldeles i sin ordning. Men är inte också Kurt Ove Johansson litet förvånad över att man sedan inrättar ett permanent råd? Dessa uppgifter låg tidigare på Presstödsutredningen 94, men de togs ifrån den utredningen. Jag tycker över huvud taget att man först skall ta reda på om det finns en ägarkoncentration och hur den i så fall fungerar, och därefter kan man möjligtvis diskutera olika åtgärder. Jag tror att Gustaf von Platen har lika fel som Kurt Ove Johansson har när han säger att det är presstödet som räddat Svenska Dagbladet. Om så hade varit fallet, vilket det dock inte är, hade man mycket väl kunnat ifrågasätta om Svenska Dagbladets existens verkligen är så nödvändig. Det finns förvisso andra möjligheter att klara de problemen. Jag har inte fått svar på min fråga till Kurt Ove Johansson. Tror han verkligen att den omständigheten att en liten del av pressen - alldeles speciellt den socialdemokratiska och Centerpressen - får 80 % av presstödet är av avgörande betydelse för den svenska demokratin? Hur klarade sig då den svenska demokratin innan presstödet kom till?
Fru talman! Men snälla Birger Hagård: Presstödet består inte bara av det stöd som går via budgeten. Det har lämnats en SOU som Birger Hagård måste känna till som visar att det indirekta stödet till pressen är mycket större än det direkta stöd vi nu talar om. Birger Hagård försöker lägga något slags slöja över det och bryr sig inte ens om det. Det stödet till dagspressen rör sig om ungefär 2 miljarder kronor - 2 000 miljoner. Det är alltså fyra gånger större än det stöd vi nu diskuterar. Det är bara det att detta indirekta stöd, som också kommer t.ex. Dagens Nyheter och ekonomiskt starka tidningar till del, gynnar de stora tidningarna. Om Birger Hagård vore intresserad av att minska presstödet för att den svenska ekonomin är dålig borde han i stället angripa den verkligt stora posten, dvs. just detta indirekta stöd till pressen. Om man jämför vad presstödet kostar och vad som går till framför allt borgerliga stora tidningar är det vi diskuterar i dag egentligen den mycket mindre summan. Den är fyra gånger mindre än vad det är frågan om i det andra sammanhanget. Det är inte bara Gustaf von Platen som har varit orolig för att presstödet skulle försvinna, Birger Hagård. Jag skall be att få läsa upp hur han skrev 1991 i sin artikel. Han skrev så här: Å andra sidan har jag ett starkt minne av att alla de näringslivets toppmän som jag lyssnat till under många år i Svenska Dagbladets styrelse. Visst har de uttryckt åsikten att stödet bör avskaffas och att Svenskan bör stå på egna kommersiella ben före sammanträdena och efter dem. Under diskussionerna på våra möten har däremot den stående eller i vart fall ständigt återkommande frågan varit: Hur går det med presstödet? Finns det någon chans att öka det? Det är väl ingen risk att det försvinner? Det här har varit folk som har varit väl insatta i
Fru talman! Om jag förstod Kurt Ove Johansson rätt låg det något egendomligt i att kommentera principiella frågor om gränsdragningen mellan den politiska makten och den fria pressen - jag syftar på massmedierådet - samtidigt som det finns en anmälan i konstitutionsutskottet. Jag förstår att Kurt Ove Johansson aldrig ägnar sig åt principiella överväganden över huvud taget så länge ett ärende som har beröring med saken finns i konstitutionsutskottet. Jag tycker att det är rimligt att man har rätt att diskutera sådant. Det här är en fråga av stor principiell betydelse. Det problematiska med rådet är just att dess uppgifter är så oklara. Det är därför hybridkonstruktionen mellan kommitté och myndighet inger sådan betänksamhet för vår del. Å ena sidan lovar man att inte klampa över de gränser som ändå måste finnas, och å andra sidan föreslår man något som nästan kan uppfattas som att man ändå överväger att göra det. Frågan är om det är allvarligt menat, det som sägs om frivilliga överenskommelser osv. i instruktionen för rådet och vad det betyder i så fall. Eller är det någonting som bara sägs, utan att ha någon direkt innebörd? När det gäller presstödet tycker jag att man skall ha litet sinne för proportioner. Det talas storvulet här om att vi mer eller mindre räddar demokratin i Sverige genom att vi har presstöd. Den stora tidningsdöden ägde rum långt innan presstödet kom. Det som därefter har skett är möjligen att en och annan tidning kanske har fått en chans att klara sig. Men den stora förändringen skedde långt dessförinnan. Kurt Ove Johansson förde ett resonemang som i och för sig var sympatiskt och intressant om tidningarnas ekonomiska situation, risken för prishöjningar på prenumerationer och liknande. Men om man nu har det som utgångspunkt förefaller det mig mera intressant att t.ex. låta bli att införa moms på dagstidningar. Det är en generell åtgärd som påverkar pressen över lag. Draget av intressepolitik i den socialdemokratiska retoriken är slående.
Fru talman! Under de 20 år som jag har suttit i riksdagen har jag också varit ledamot i konstitutionsutskottet. Om det är någonting jag har fått lära mig under dessa 20 år så är det att föra principiella diskussioner. Jag har aldrig tidigare i mitt liv varit med om att man anmäler en fråga till granskning och att man innan granskningen ens har börjat har bestämt sig för vilken ståndpunkt man skall inta. Det är ett ganska egendomligt, måhända nytt sätt som Håkan Holmberg är på väg att införa i riksdagsarbetet. Det är mycket märkligt. Dessutom vill jag nog hävda att det sätt som Håkan Holmberg resonerar på om presstödsfrågor är rätt mycket av hyckleri. Han angriper enbart stödet till pressen över budgeten. Men precis som en annan debattör här i kammaren undviker han att prata om de verkligt stora summorna. Det förstår jag mycket väl. Den största posten i det indirekta stödet går till de tidningar som står Håkan Holmberg ytterst nära. Om man anser sig behöva sänka stödet till pressen för att man tycker att den svenska ekonomin är svag är det ett stort hyckleri att man inte angriper de ekonomiska poster där det verkligen finns möjligheter att göra någonting utan att mångfalden går förlorad. Det är hyckleri och ingenting annat, Håkan Holmberg.
Fru talman! Jag kan inte på allvar tro att Kurt Ove Johansson menar att man skulle vara förhindrad att ta upp en diskussion om principiella aspekter i en debatt om pressfrågor i riksdagen i en fråga som har debatterats intensivt ett par månader i samhället, åtminstone i tidningarna, därför att det finns en anmälan till konstitutionsutskottet. Det kan inte vara en rimlig konsekvens. Det socialdemokratiska försvaret av presstödet i den form det har nu betingas, som Birger Hagård redan har poängterat, till mycket stor del, för att uttrycka det försiktigt, av att man ser det som en intressefråga för den egna pressen. Det är uppenbart. Det har egentligen varit samma försvar under hela den tid vi har haft presstöd i olika former. Jag tror att det dessutom är litet missriktat. Om man ser på det historiskt kan man se att de tidningar som klarade den stora krisen, den stora perioden av pressdöd i Sverige, gjorde det av helt andra skäl än att det så småningom på 60-talet infördes presstöd. De såg till själva att sanera sin ekonomi, förändra saker som inte sköttes bra i tidningarnas organisation osv. Det finns många exempel på hur några tidningar misslyckades och genomförde missriktade åtgärder. De klarade sig inte heller. Andra tidningar däremot hade framgång med att sanera sin egen ställning, så att säga. Jag tror att detta är något som har betytt betydligt mer för den mångfald vi ändå har i pressen än vad presstödet har gjort. Jag tycker att det är den grund man måste ha när man ser på hur tidningarna framöver skall kunna få sin ekonomi att fungera. Presstödet spelar i det sammanhanget en ganska begränsad roll, bortsett från den roll som man av intresseskäl från vissa håll vill ge denna fråga.
Fru talman! Vi skall kanske inte fortsätta diskutera den principiella frågan när det gäller rådet. Jag vill än en gång upprepa att vad jag vänder mig emot är att man först anmäler en fråga till granskning och sedan tycks ha tagit ställning innan granskningen har börjat, och bestämt sig för vad man tycker om detta råd. Jag tycker inte att det är ett bra sätt att diskutera en fråga på utifrån principiella utgångspunkter. Det var ju det Håkan Holmberg anklagade mig för att inte kunna göra. Jag tycker att denna diskussion har visat att den som har väldigt svårt att diskutera frågor utifrån principiella utgångspunkter inte är jag utan Håkan Holmberg. Jag tycker nog att det finns anledning att än en gång använda sig av vad Gustaf von Platen har skrivit i en tidningsartikel. Han uttrycker det på följande sätt: "Presstödet har enkelt uttryckt tillkommit för att garantera mångfalden i det publicistiska utbudet, i fråga om nyhetsurval, politisk opinionsbildning och kulturella kvalitetsbedömningar." Jag tycker nog att både Birger Hagård och Håkan Holmberg borde studera vad folk inom er egen press har haft för åsikter om just presstödet. Jag tror inte att det skulle skada om t.ex. Håkan Holmberg hade talat med Hans Schöier på Eskilstuna-Kuriren, som tydligen har precis samma åsikt när det gäller presstödets betydelse för mångfalden. Det är ingen tvekan om att det direkta presstödet som infördes i början av 70-talet har förhindrat en massdöd bland tidningarna och sett till att vi har kunnat behålla mångfalden och en fördjupad och levande svensk demokrati. Det är ett obestridligt faktum.

Fru talman! Kurt Ove Johansson inledde med tidningsstatistik. Jag tänkte göra det litet grand också. För några veckor sedan fick vi läsa om ny statistik just på medieområdet, som säger att 600 000 LO medlemmar inte längre har någon dagstidning. Det innebär att betydligt mer än en miljon människor lever i ett hem utan en daglig tidning och att tiotusentals barn växer upp i ett mediesamhälle som helt domineras av radio och TV. Man kan naturligtvis säga som Moderaterna och Folkpartiet gör här, att det inte spelar någon roll. Det gäller i stället att se till att vi får fler radio och TV-kanaler. Det är det som ger mångfald och yttrandefrihet. Men sanningen är att varken MTV, TV 3 eller de nya radiokanalerna har ökat yttrandefriheten i något väsentligt avseende. Inget av alla de barn som växer upp i hem utan en daglig tidning kan få den ersatt genom att de har möjlighet att titta på 10 eller 15 TV-kanaler. Ett samhällsklimat där människor aktivt deltar i debatten och växer upp i en atmosfär av kritisk diskussion och nyfiket engagemang i samhällsfrågor kan inte skapas av aldrig så många skvalradiokanaler och tävlingsprogram. Problemet med högerns mediepolitik är att den i verkligheten varken ger någon ökad yttrandefrihet eller mångfald i egentlig mening. Jag menar inte att vi skall gå tillbaka till en situation med Sveriges Television och Sveriges Radio som enda etermedier. Men diskussionen om fler TV och radiokanaler är en diskussion som inte i första hand har med yttrandefrihet eller mångfald i samhällsdebatten att göra. Det visar de senaste årens utveckling med all önskvärd tydlighet. Däremot har presstödet med yttrandefrihet och mångfald att göra. Det går inte att komma förbi att det svenska presstödet har fungerat. Det har gjort att Sverige är ett av de få länder i världen där bredd och mångfald inom dagspressen har kunnat upprätthållas. Ännu i dag i IT-åldern är dagstidningarna det absolut viktigaste mediet för analys av verkligheten och för den offentliga debatten. Högerns tal om yttrandefrihet och mångfald är grundfalskt. Man vill ha fler skvalradiokanaler men lägga ner presstödet, trots att man är mycket medveten om att det innebär att en stor del av de svenska tidningarna kommer att läggas ner och att allt färre röster kan höras i samhällsdebatten. Skillnaden mellan Moderaterna och Folkpartiet är här bara en fråga om hur bråttom det är. Moderaterna vill lägga ner pressstödet så fort som möjligt, under detta budgetår. Folkpartiet tar några år till på sig. Men faktum är att det är länge sedan presstödet hade ett så brett stöd i riksdagen som det har just nu. Miljöpartiet kan knappast anklagas för att vilja skydda sina egna tidningar. Vi vill värna Svenska Dagbladet, moderaternas pressröst i Stockholm, liksom andrahandstidningarna runt om i landet. Det är ett skydd mot enfalden och trångsyntheten och ett viktigt inslag i det demokratiska styrelseskicket. Att 600 000 LO-medlemmar inte har någon dagstidning är en varningssignal som vi inte får glömma bort. Det visar att något har gått fel. Det visar att det krävs ett grundläggande nytänkande för att segregationen skall kunna minska och för att man skall tänka om i den svenska skolan så att vi kan bryta den här tendensen. Att lägga ned presstödet är definitivt ingen lösning på det problemet. Det skulle bara innebära att ännu fler människor hamnar utanför samhällsdebatten och att allt färre åsikter får komma till tals. Allt färre kan känna att det finns en daglig tidning som talar till och med just dem. Utvecklingen mot ökad koncentration på ägarsidan inom etermedier och medieområdet i sin helhet inger också oro. Jag vill påminna om att det faktiskt inte behöver gå så långt att vi får en Berlusconi i Sverige innan det går galet och innan det har gått för långt. Det råd för mångfald inom massmedierna som regeringen har tillsatt är en vettig åtgärd. Det är viktigt att i betydligt större utsträckning studera utvecklingen och koncentrationstendenserna inom medier och lägga fram förslag för att motverka skadlig koncentration. Jag hoppas att rådet kommer att bidra till en bredare och bättre debatt och att det även kommer att kunna peka på de möjligheter som den nya tekniken innebär för att stärka yttrandemöjligheterna för många människor och därmed för demokratin i sin helhet. Kritiken mot rådet har i första hand gällt organisationsformen. Här i kammaren har man i dag t.ex. talat om en hybrid mellan utredning och myndighet. Om denna kritik har fog för sig får framtiden visa. Om så är fallet måste man naturligtvis vara beredd att vidta en förändring i det avseendet. Men grundidén och grundtanken om att i större utsträckning studera koncentrationen inom medieområdet tycker jag är viktig och bra.
Fru talman! Jag satte egentligen enbart upp mig på talarlistan för att precisera det yrkande som jag lämnade i mitt första anförande. Min avsikt var att yrka bifall till Folkpartiets reservation vad gäller presstödet, dvs. mom. 3. Vi inskränker oss till det. Jag kan ändå inte låta bli att påpeka för Peter Eriksson att den mångfald i medielandskapet som jag beskrev i mitt första anförande innefattade den ökade mångfald som faktiskt också finns på pressidan. Det startas nya tidningar i Sverige. Det är naturligtvis oerhört positivt. Den oro för att andelen hushåll som har en daglig tidning minskar och att det i första hand är ekonomiskt mer utsatta grupper som slutar med sin dagliga tidning, delar jag helt och fullt. Situationen blir naturligtvis mycket allvarlig om det här permanentas. Därför är det naturligtvis viktigt med generella åtgärder av en typ som inte tvingar tidningarna att i onödan driva upp t.ex. sina prenumerationspriser. För min del tror jag att det vore en felaktig åtgärd att införa moms på dagstidningar. Detta var jag också inne på tidigare. Däremot har jag fortfarande svårt att se att presstödet som sådant skulle ha någon direkt positiv effekt i det här sammanhanget. Det är en ur denna aspekt i realiteten ganska sidoordnad fråga.

Fru talman! Hemma i Norrbotten har vi en tidning som heter Haparandabladet. Det är en tvåspråkig tidning som har fått presstöd. Det är en typisk sådan tidning som inte skulle kunna klara sig utan presstöd. Den kommer inte ut varje dag, men inom sitt utbredningsområde har den en bred täckning. Jag kan garantera att många av dem som läser Haparandabladet inte skulle ha en egen tidning om inte Haparandabladet fanns. Många av dem är finskspråkiga. Det finns ingen annan tidning i Norrbotten som är finskspråkig. Det finns många andra bra exempel som kan visa att om man skulle ta bort presstödet, skulle väldigt många tidningar läggas ner. Väldigt många människor skulle då känna att de inte längre har någon tidning som talar just till dem och tar upp deras del av världen och deras problem. Det tycker jag är en viktig synpunkt. Det är möjligt att det finns ett utrymme för att starta nya reklaminriktade tidningar i Stockholm som kan få en viss redaktionell text direkt från TT. Det har också visat sig att det finns möjligheter att starta nya annonsblad på ganska många orter i landet. En verklig dagspress med journalistiskt och redaktionellt eget innehåll och med en ledarkommentar får vi inte genom de nya tidningar som skapas i dag. Därför tycker jag att det finns god anledning att värna om presstödet. Om vi skulle ta bort det skulle inte bara 600 000 LO-medlemmar vara utan daglig egen tidning, utan om några år skulle det kanske gälla en miljon människor.
Fru talman! Jag känner av naturliga skäl inte till Haparandabladet i detalj. Jag tycker också att det är fel att diskutera enskilda tidningsföretag i ett sådant här sammanhang. Det finns ett antal exempel av den typ som Peter Eriksson anför. För varje sådant exempel finns också andra exempel på tidningar som utan presstöd har lyckats hitta rätt nisch och som kan ges ut. I ett system där man behandlar tidningsföretag lika och inte har någon form av snedvridande stödformer kommer naturligtvis uppfinningsrikedomen att stimuleras. Det finns rimliga skäl att anta att det även i fortsättningen kommer att startas tidningar - även i ett system utan presstöd - som är redaktionellt riktiga med eget nyhetsmaterial och egna medarbetare och inte bara ett annonsblad.
Fru talman! Jag tror att man måste vara oerhört närsynt om man inte ser att i ett system som behandlar alla tidningar lika, kommer de stora tidningarna som drar åt sig många annonser och därmed stora annonsintäkter att bli helt dominerande. Andrahandstidningarna kommer att slås ut. Det är faktiskt en sanning som vi har lärt oss i Sverige. Folkpartiet och Håkan Holmberg försöker nu låtsas som att det inte är så. Tidningsmarknaden är mycket speciell. Den stora draken - den som har den största täckningen inom området - drar inte bara åt sig prenumerationsintäkter utan också annonsintäkter. Detta är grunden för det svenska stödet till andrahandstidningarna, och det har spelat en viktig roll.

Fru talman! EU-kommissionen är minsann inte rädd för att tycka till. Under 80-talets värsta marknadsyra formulerade man sina riktlinjer för den offentliga informationen. Där finns en hel del som är bra, men där finns också sådant som är riktigt farligt. Man framhåller bl.a. att offentliga organ som har en egen informationstjänst bör undvika en praxis som leder till snedvriden konkurrens. Offentliga organ bör, enligt riktlinjerna, pröva om en existerande privat service kan användas eller anpassas så att den tillgodoser behoven. I ekonomernas värld är ingenting heligt. Inga värden är viktigare än att man först och främst måste kontrollera att kapitalet inte har chans att tjäna pengar på dem. Lyckligtvis är klokskapen så stor att detta bara är en riktlinje och inte ett direktiv. I så fall skulle riksdagens offentliga databas, Rixlex, knappast kunna utvecklas utan snarare riskera att stängas. Men det är illa nog. Även s.k. guidelines påverkar tänkande och utveckling, och det är ett uttryck för vad som kan hända om stora tekniska förändringar genomförs i ett klimat när samhället mer eller mindre har abdikerat. Antag att man inte hade vågat göra gemensamma satsningar när teletekniken kom en bit på väg, när Posten byggdes upp, när elnätet strukturerades eller när järnvägsnätet etablerades på allvar i vårt land. Antag att Axel Oxenstierna varje dag hade frågat sig: Hur kommer marknaden att reagera på det här? Trampar jag kapitalet på tårna om jag bygger upp en effektiv statlig administration? Antag att den enda fråga som ställts av tidigare politiker var: Vem vill och vem kan tjäna pengar på det här? Jag undrar om samhället hade varit bättre då. Hade det varit rättvisare? Jag tror inte att den mest envetne marknadsliberalen skulle svara ja på den frågan i dag. I mer än ett årtionde har vi talat om den revolution som informationsteknologin kommer att innebära. Nu är vi där. I fjol såldes 500 000 persondatorer i Sverige. I år räknar försäljarna med 600 000. Samtidigt vet vi att skillnaderna i användning mellan olika samhällsgrupper är mycket stor. Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper och mellan könen. Risken för nya klassklyftor är uppenbar. Vi "örebrolänningar" skrev motionen om att riksdagen borde utreda möjligheterna att erbjuda Rixlex kostnadsfritt till allmänheten, eftersom vi tycker att det är viktigt att riksdagen tar en generaldiskussion om vilka som skall ha rätt till de stora informationsmängderna och om hur vi skall använda datatekniken till att minska - inte fördjupa - klassklyftorna. Rixlex är ett suveränt system. Stora ansträngningar och stor entusiasm har lagts ner för att bygga om ett enkelt system så att vi riksdagsledamöter - men inte bara vi - skall kunna söka information i den mängd fakta som passerar riksdagen varje år. Somt kanske inte är det mest spännande på vår jord. Men det är uppenbart att såväl i riksdagens eget material som i SFS finns det massor som medborgare i olika åldrar tycker är jättespännande. Det må vara regler för scooterkörning, möjligheten till kontroll av de egna ledamöternas insatser, diskussionerna om arbetstider, sysselsättning, statsskuld eller pensioner. Därför är det trist att vi inte kommit längre än till en prissättning som innebär att riksdagens material är en exklusivitet. När det kostar 6 000 kr om året att få del av Rixlex är det uppenbart att inga vanliga medborgare vare sig vill eller kan öppna systemet från sin egen dator. Det finns anledning att vara besviken på KU:s yttrande. Det är inte bara för att man har avstyrkt vår motion, utan kanske framför allt för att man inte har tagit en riktigt djup diskussion om principerna för den datoriserade samhällsinformationen. Visst är det bra att KU tar regeringen i örat så att den får ordning på sina datarutiner. Och visst är det ett fall framåt att man tycker att förvaltningsstyrelsen skall överväga att erbjuda Rixlex kostnadsfritt till bibliotek och medborgarkontor. Men KU verkar inte för ett ögonblick bekymrat över att prissättningen på Rixlex betyder att informationen i databasen aldrig kommer att bli allmän egendom. Det verkar inte som om utskottet tänkt tanken vad det skulle betyda för demokratin om alldeles vanliga ungdomar, kvinnor eller fackligt aktiva kunde sitta hemma vid sin dator och plocka fram information - information som kunde ge bättre underlag för insändare, motionsförslag, demonstrationsapeller eller bara för diskussioner kring köksbordet eller med kompisarna på jobbet. Visst är det bra om man går sakta fram i politiken ibland, men det kan också vara farligt. Tekniken rusar i väg. Vare sig vi vill det eller inte kommer samhället att påverkas. Den tekniska utvecklingen varken vill eller skall vi förhindra. Vår generation liksom tidigare generationer måste ta ställning till hur tekniken bäst skall tjäna utvecklingen av det goda samhället. En fråga i det sammanhanget är hur vi med teknikens hjälp skall fördjupa i stället för att minska demokratin. Då får inte pengar vara nyckeln till kunskap. Då får inte omsorgen om att privata företag skall kunna sälja information på data-ROM vara viktigare än vanliga människors möjlighet att vara med i samhällsdebatten. Fru talman! Jag har inte för avsikt att yrka bifall till vår motion i dag. Betänkandet från KU är enhälligt. Det är inte särskilt stimulerande att förlora en votering med utslag i storleksordningen 343-6. Jag vill ändå passa på tillfället att vädja om att förvaltningsstyrelsen i sin fortsatta beredning av ärendet och att konstitutionsutskottet i sin fortsatta diskussion om IT-frågorna skall hålla diskussionen om hur datasamhället skall kunna utvecklas i demokratins tjänst varm och öppen för nya tankar. Fru talman! Demokratin är alldeles för viktig för att krämas bort.

Fru talman! Jag tycker faktiskt att Inger Lundberg är litet onödigt kritisk till konstitutionsutskottets arbete. Hon säger att utskottet över huvud taget inte har resonerat om dessa frågor. Då vill jag erinra om att utskottet under förra riksmötet - jag har ingen del i det, eftersom jag inte satt i utskottet då - gick igenom samhällsinformationen väldigt brett, vad gäller såväl regeringens och riksdagens roller som samhällsinformationen i riksdagen. Man har alltså gjort en särskild utredningsinsats. Det är naturligtvis väsentligt att man gör en sådan, eftersom samhällsinformationen är så viktig för medborgarna. Per Bill talade mycket spännande om informationstekniken och alla dess möjligheter. Under regeringsåren hade jag förmånen att arbeta med IT frågorna. Det är betydelsefullt att vi ligger långt framme och att vi är aktiva. Den förra regeringen menade att det var viktigt att man premierade, och såg till att satsa på, användarsidan. Man skulle alltså inte koncentrera sig på burkar och tekniska system utan just se till att information och annat kom ut till medborgarna. Det handlar inte bara om skriven text, riksdagstryck, och liknande. Det finns en mängd andra saker som man kan göra. Man skulle t.ex. kunna gå igenom alla de miljontals föremål som i dag finns nedlagda i källarna på våra museer. Man skulle kunna fotografera och beskriva dem, och de skulle kunna finnas tillgängliga hemma via TV-skärmen i vardagsrummet. Det finns verkligen en stor utmaning. Det är viktigt för oss politiker att i den del som vi ansvarar för dessa frågor hänga med. Det handlar om juridiska bestämmelser och om upphovsrättsfrågor. Det gäller att se till att det inte blir en skiktning bland användarna, så att de äldre hamnar på efterkälken och det blir en skillnad mellan män och kvinnor. Jag skall inte vidare diskutera den nya regeringens roll när det gäller informationstekniken. Men nog verkar det som om ambitionsnivån något har sjunkit. I detta betänkande finns också ett tillkännagivande till regeringen om dess ansvar för att Rixlex här i riksdagen skall ha den bästa kvaliteten och vara aktuell. Det gäller uppdatering av Samhällsguiden. Myndigheterna måste åläggas att leverera information successivt. Det gäller också regeringens egen överföring av t.ex. Det är uppseendeväckande att budgetpropositionen inte var överförd till Rixlex långt över en månad efter det att den hade lagts fram. Det finns anledning att se till att databaserna är aktuella. Rixlexprojektet har varit framgångsrikt. Databasen har varit öppen för allmänheten i ungefär 1,5 år. Det finns 300 betalande kunder. Det överträffar i varje fall förväntningarna. Riksdagen har beslutat om en försöksperiod på fem år när det gäller Rixlex. Det säger sig självt att man prövar sig fram också vad gäller prissättningsfrågorna. Förvaltningsstyrelsen och förvaltningskontoret har att ta ställning till en utvidgning av innehållet. Det saknas en del uppgifter, t.ex. EU:s rättsakter, EU parlamentets material och rättsfall i domstolar. Utvidgningen av innehållet måste också vägas mot kvaliteten vad gäller överföringen till kunderna. Detta är inte något som omedelbart löser sig av sig självt. Den här vägningen måste göras. Priset är satt i relation till riksdagstrycket. Det kan vara ganska naturligt inledningsvis. Man diskuterar aktivt en differentiering av prissättningen. Inriktningen är att kunderna skall styras över till Rixlex. Det betyder naturligtvis att man successivt kommer att sänka priserna i den takt som man kan leverera varan både till en bra kvalitet och med det rätta innehållet. Inger Lundberg var litet besviken över att konstitutionsutskottet inte hade fattat mer avgörande beslut när det gäller prissättningsfrågorna. Vi har ett annat organ som ansvarar för och sköter dessa frågor, nämligen förvaltningsstyrelsen. Jag litar fullt ut på att mina partivänner i förvaltningsstyrelsen kan hantera dessa frågor på bästa sätt. Jag tycker att Inger Lundberg skall se den skrivning som utskottet har gjort som positiv. Trots att man inte direkt vill föregripa det konstruktiva arbete som pågår i förvaltningsstyrelsen förordar man ändå att man skall gå vidare med en differentiering. I en första vända kan det vara aktuellt att t.ex. titta på prissättningen för biblioteken. Jag vill också erinra om att vi här i riksdagen har beslutat om en försöksverksamhet med s.k. medborgarkontor. Det är viktigt att den verksamheten fortsätter och kan utvidgas. Även där kan man då få tillgång till offentligt material. Till Per Bill vill jag säga att jag delar uppfattningen att den information som tas fram här och läggs ned i databaserna inte får monopoliseras av riksdagen eller offentliga myndigheter. Det finns en rad användare som vill ha specialinformation, som vill ha materialet sammansatt på ett annat sätt och som vill plocka ut sådant som de har nytta av. Det är enligt min uppfattning en självklarhet att riksdagen och offentliga myndigheter inte i första hand skall ägna sig åt detta. Det finns andra användare som kan göra det. Man kan kalla dem kommersiella, kapitalister eller vad som helst enligt Inger Lundbergs vokabulär. Det är till nytta för oss användare att det finns människor som är villiga och beredda att satsa pengar på att just ta fram riktad information i den mån det finns en sådan efterfrågan.
Fru talman! Skälet till att jag tycker att det är angeläget att konstitutionsutskottet går längre är att det här inte bara är en förvaltningsfråga, utan en principiellt viktig demokratifråga. Jag har respekt för att man i ett uppbyggnadsskede inte fullt ut kan erbjuda Rixlex kostnadsfritt, men jag tycker att riksdagen skall ha någon sorts långsiktig hållning till hur datasamhället skall utvecklas. Det är inte en förvaltningsfråga. I det ligger självfallet vår syn på hur allmänheten skall nå information. Är det rimligt, som Per Bill sade, att den pojke eller flicka som sitter hemma skall känna att detta är något som man har rätt att få tillgång till, att man inte behöver gå till biblioteket eller skolan, utan att det är allas egendom, vårt gemensamma ansvar? Tidigare politiker försökte, Birgit Friggebo, se hur man kan använda tekniken i det goda samhällets tjänst. Det innebär självfallet att man ibland skall samverka med marknaden. Vissa saker kan marknaden göra bättre, men marknadens intresse av att tjäna pengar får aldrig överordnas demokratiska grundprinciper. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi har en politisk hållning till utvecklingen på IT-området. Det har slarvats mycket. Under den borgerliga regeringen överförde man t.ex. rättsdatasystemet till ett företag som nu är franskägt. Inget ont om fransmännen, men det är inte säkert att ett privatägt franskt företag är bäst på att utveckla offentlig information. Vissa uppgifter kanske är så viktiga att vi måste utföra dem tillsammans, och vi skall i riksdagen våga inta en hållning till prisfrågorna och inte bara göra det till förvaltningsfrågor.
Fru talman! I förvaltningsstyrelsen sitter politiker, och jag är representerad via en partivän. Jag tror att Inger Lundberg är representerad av flera partivänner. Vi har en försöksperiod när det gäller Rixlex på fem år, och det är rimligt att vi då låter dessa personer, med det ansvar som de har, sköta verksamheten. Hela uppkomsten av Rixlex och andra informationssystem har som utgångspunkt att vi alla vill se till att vi kan använda de bästa möjligheterna, den senaste tekniken, för att underlätta för medborgarna att få tillgång till adekvat men också riktig information. Det är det som är bakgrunden - om jag har förstått resonemanget rätt - till att man inte vill öppna upp totalt, på stor bredd från första början. Man riskerar då ett bakslag, genom att man inte har fullgod information, att den inte alltid är ordentligt uppdaterad. Här är det viktigt att regeringen ser till att ta ansvar för sin del. Samtidigt skall väl sägas, att jag tror inte att någon av oss har helt färdiga uppfattningar om alla delar och detaljer i fråga om den långsiktiga utvecklingen av den nya tekniken. Ingen har det - ingen kan förutse framtiden. Jag tror dessutom att det vore fel. Det händer en massa saker, och därför är det viktigt att vi är aktiva när det gäller de här frågorna. Jag tycker att den förra regeringens IT-kommission verkligen var ett bevis på det intresse som fanns för att på mycket bred front se till att främja just tillgången för användarsidan, så att alla människor i det här landet skall kunna vara med om den framtida utvecklingen.
Fru talman! Vi skall självfallet inte ha en uppfattning om alla detaljer i dag. Självfallet skall våra partivänner i förvaltningsstyrelsen ta ansvar för de olika stegen i den försöksverksamhet som nu pågår. Men vi borde i dag orka ha någon sorts långsiktig hållning, något förhållningssätt, där vi diskuterar om vi vill att den här typen av information skall vara tillgänglig för alla utan kostnader på lång sikt eller inte. Om vi inte tar tag i de grundläggande principfrågorna är det risk för att vi kommer snett. Vi måste våga vara med och föra en långsiktig politisk diskussion om konsekvenserna av IT-samhället och hur IT-samhället skall kunna tjäna det goda. Jag vet att den förra regeringen var väldigt aktiv och diskuterade att man skulle vilja vara en spjutspets på informationsteknikens område. Men det var lika klart att man inte tog tag i grundläggande politiska frågor. Det hade inte varit fel, Birgit Friggebo, om konstitutionsutskottet hade vågat orka ta en mer principiell debatt om den långsiktiga användningen av Rixlex. Våra partivänner, både Birgit Friggebos och mina, klarar alldeles utmärkt att anpassa strategin i uppbyggnaden till de mål som riksdagen har.

Fru talman! Jag skulle vilja säga ett par saker till Per Bill och Inger Lundberg. Vi talade om de här motionerna, och många - bl.a. jag - är sympatiskt inställda till tanken på att man i större utsträckning skall subventionera Rixlex och gärna ge denna databas gratis till allmänheten, för att i ännu större utsträckning kunna sprida riksdagens information. Men vi hade en föredragning av riksdagens förvaltningsdirektör i utskottet, och det visade sig att det fanns en del problem på det här området. Det gäller i första hand EU:s konkurrensregler. Där har alltså mycket kompetenta forskare menat att möjligheterna att ytterligare öka subventionerna från Sveriges riksdag på just det här området, när det gäller att distribuera information, sannolikt är mycket begränsade. När det gäller EU:s egna lagar och regler utser EU ett företag som får ensamrätt på distributionen av denna information i Sverige. Om detta skall in i Rixlex över huvud taget måste det köpas från riksdagens förvaltningskontor och sedan distribueras vidare. Då konkurrerar man igen med det företag som säljer detta, och det är väldigt svårt att subventionera det så att man i andra hand kan sprida det till ett mycket lägre pris än de kan som egentligen har ensamrätten. Det finns alltså en hel del konflikter. Jag sympatiserar mycket med tanken att subventionera det här vidare. Jag tror inte att marknadskrafterna i sådana här fall ensamma klarar av att sköta en bra information och spridning till så många som möjligt. Per Bill från Moderaterna kanske får acceptera att man gör något slags klarläggande och tar reda på vad EU:s konkurrensregler egentligen innebär på det här området innan vi tar nästa steg. Då kan jag gärna gå med Per Bill och i värsta fall bryta mot EU:s regler på det här området. Men jag tycker kanske att vi skall ta reda på sakläget först.

Fru talman! Nu börjar jag äntligen förstå varför Miljöpartiet inte vill vara med och påverka miljöfrågorna inom EU. Jag har sällan varit med om att någon har lagt sig så platt som Peter Eriksson gör. Det finns s.k. riktlinjer i EU när det gäller samhällsinformation, och jag refererade till dem. Jag tycker att mycket i dem är dåligt, och det som är dåligt skall vi strunta i. Det är inte direktiv som binder oss. En del av det är riktiga dumheter. EU har delvis bolagiserat sin information, och det är bedrövligt illa. Vi får naturligtvis se hur vi skall hantera det. Men detta skall icke förhindra Sveriges riksdag att se till att den information som vi kontrollerar och som vi äger skall kunna nå medborgarna. Jag trodde att det var litet mera fart i er miljöpartister, Peter Eriksson. Men det är tydligen så att ni är ruskigt rädda för allt som EU säger, och därför har ni själva varit motståndare till EU - i stället för att se till att vi använder de riktlinjer som EU har med sunt förnuft och klokhet och ändrar på de dumheter som finns inom EU.
Fru talman! Nu börjar det bli en riktigt rolig debatt. Jag sade just innan Inger Lundberg hoppade upp att jag gärna är beredd att bryta mot EU:s regler, men det är en fördel om vi vet vilka regler vi i så fall bryter mot och vad de egentligen innebär. Därför tycker jag att vi kan gå hand i hand, men vi kan göra det när vi vet hur läget är. Om Socialdemokraterna och Moderaterna är med på att gå på tvärs med EU:s regler tycker jag att det vore fantastiskt trevligt.

Fru talman! Jag håller med Per Bill i väldigt mycket. Det har alldeles nyligen tillsatts en utredning om de nya medierna och grundlagarna, och den kommer säkert in på delar av detta område. Här finns väldigt mycket att göra, och jag tror nog att vi kan komma överens i mycket.

Fru talman!

Man hänvisar även till den konsumentpolitiska översyn som genomförts. Den konsumentpolitiska kommitténs arbete avslutades i februari 1994. Betänkandet Konsumentpolitik i en ny tid har därefter remissbehandlats. Den föregående regeringen lade sedan fram proposition 1994/95:16. I samband med regeringsskiftet återkallade den nuvarande regeringen propositionen. Någon ny proposition har ännu inte kommit oss till handa. Den beräknas att läggas fram den 31 mars. Fru talman! Jag måste ganska utförligt teckna bakgrunden till att vi från Moderata samlingspartiet inte har ansett det möjligt att innan propositionen föreligger ge vår syn på den fortsatta behandlingen eller ens tillstyrka ramarna för konsumentpolitiken. När den nuvarande regeringen drog tillbaka den förra regeringens proposition anförde man att man hade för avsikt att återkomma med förslag till olika åtgärder som den fortsatta beredningen kunde ge anledning till. Med anledning av skrivelsen väcktes en motion med yrkande om att riksdagen skulle godkänna de förslag som hade lagts fram i den återkallade propositionen. Denna motion avslogs senare under hösten. Men företrädarna för Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet reserverade sig mot beslutet och ansåg att de förslag som hade lagts fram borde genomföras. Först i årets budgetproposition återkom regeringen alltså i frågan om den framtida konsumentpolitiken. Man uttalade då sin avsikt att senare i vår lägga fram en proposition. Det innebär att riksdagen inte förrän i mitten av juni kan fatta de egentliga besluten om den framtida konsumentpolitiken. Fru talman! Med hänsyn till den stora ovisshet som råder vill jag poängtera att vårt ställningstagande är högst preliminärt. Vi återkommer med förslag i de här frågorna i samband med behandlingen av den konsumentpolitiska propositionen. Därför har vi inte heller någon reservation i betänkandet men väl ett särskilt yttrande som klargör vårt ställningstagande.

Fru talman! Jag ämnar inte föra någon debatt här i dag. Däremot kan jag tala om för Birgit Henriksson att propositionen kommer under våren och att jag ser fram emot en intensiv debatt då. Det skall bli mycket intressant att debattera den; Birgit Henriksson har också förklarat att man tycker detsamma inom Moderata samlingspartiet. Inlägget från Birgit Henriksson klargör ju partiets ståndpunkt i den här speciella situationen. Jag kan därför säga att vi är överens om att inte föra någon ytterligare debatt nu. Jag yrkar bifall till lagutskottets betänkande i den här frågan.

Fru talman! Det råder i dag mycket stor oro i Idrottssverige. Den gäller den ekonomiska utveckling som idrotten nu ser. Men jag vill först peka på den oro som man inom idrotten känner inför den tilltagande utvecklingen av meningslöst våld och övergrepp ute i samhället. Detta är i allmänhet inget problem inom idrotten - undantag må finnas. Men det är ändå glädjande att idrottsrörelsen med så stort eftertryck reagerar på våldsyttringar som äger rum ute i samhället. Idrotten har som stark folkrörelse betydande möjligheter att medverka till opinionsbildning mot våld. Den demonstration som vi såg i Örebro i söndags är ett mycket glädjande exempel på det. Att idrotten på bredden demonstrerar på detta sätt är mycket bra. Det är också mycket bra att elitidrottare använder sin position som förebild för unga människor till att markera och demonstrera mot våldet i vårt samhälle. I det här sammanhanget vill jag också gärna, fru talman, säga att det initiativ som civilministern har tagit med ett landslag mot våld är ett mycket glädjande och bra initiativ som förtjänar allt stöd. Mindre bra är däremot den politik - eller snarare brist på politik - från den nuvarande regeringens sida som gör att Idrottssverige i demonstrationståg måste lyfta fram sin ekonomiska situation. De frågetecken som vi i dag ser när det gäller idrottens ekonomi har till betydande del skapats av den regering som tillträdde i höstas. Jag skall i dag inte återigen ta upp den debatt som vi förde för fjorton dagar sedan i lotterifrågorna, men jag vill ändå kort påminna om att det under den förra mandatperioden fattades beslut i riksdagen om en ny lotterilag. Riksdagen gav vidare regeringen rätt att överlåta Tipstjänst till föreningslivet. Allt detta sådde mycket stora förhoppningar inom det svenska föreningslivet. Dessa förhoppningar har i grunden grusats av den nya regeringen. Man kan konstatera att vad den nya regeringen hittills har gjort har varit att stoppa allt som skulle kunna leda till ökade intäkter för svenskt föreningsliv och svensk idrottsrörelse. Nu har man utlovat att den arbetsgrupp som har tillsatts inom regeringskansliet inom kort skall komma med besked som innebär att idrotten åter får ökade intäkter från spel och lotterimarknaden. Det är vår förhoppning att vi får sådana besked när resultatet föreligger. Jag vill också understryka att det i sammanhanget är mycket viktigt att idrotten får inte bara ökade intäkter utan också ökat inflytande som aktör på den marknad där spel och lotteriintäkterna finns. Detta är ett välkänt önskemål också från idrottens sida. Jag vill gärna fråga Anders Nilsson, socialdemokraternas talesman här i dag, om vi kan förvänta oss sådana besked från socialdemokraterna. Spel och lotterifrågorna, som är så betydelsefulla för idrotten, har hanterats uselt av den nya regeringen. Det är också frågan om de lottförsäljningsautomater som vi diskuterade för fjorton dagar sedan ett exempel på. De står fortfarande stilla. Föreningarna förlorar pengar varje dag. Det är tusentals - och det hinner att bli miljontals - kronor som rinner ifrån föreningarna på grund av regeringens brister i agerandet här. Vi har från vår sida accepterat den besparing som sker i statens utgifter när det gäller anslaget till idrotten, mot bakgrund av att föreningslivet och idrotten skulle få ökade intäkter från just spel och lotterimarknaden. Därför vill jag gärna säga till Anders Nilsson att vi inte heller kommer att acceptera någon annan lösning än möjliga intäktsförstärkningar från den sektorn. När det gäller idrotten och ekonomin vill jag också poängtera den oro som nu råder inom idrottsrörelsen; vi ser demonstrationer som en följd av regeringens sätt att hantera momsfrågorna. Vi minns att s-regeringen runt 1990 lade stora momskostnader på svensk idrottsrörelse. Vi kommer ihåg att den förra regeringen, den borgerliga, lyckades eliminera en del av dessa kostnader. Men nu är det alltså dags igen. I höstas lade regeringen fram en proposition om moms på tillhandahållande av vissa idrottslokaler. Det stoppade riksdagen dess bättre. I dessa dagar frågar idrotten om regeringen är på väg att momsbelägga ridning och andra idrotter. Där lämnar regeringen över huvud taget inga besked. Jag skulle uppskatta om Anders Nilsson kunde ge ett besked: Kommer det en momsbeläggning på idrottsutövning som en följd av det arbete som nu pågår i regeringskansliet? Socialdemokraternas sätt att hantera de här frågorna framkallar oro inom idrotten. Det framgår också av dagens betänkande. Vi på den borgerliga sidan har funnit anledning att markera att vi inte accepterar den detaljstyrning, den klåfingrighet, som socialdemokraternas syn på idrotten ger uttryck för. Vi har därför i en reservation sagt att idrotten själv skall få avgöra hur man vill hantera sina medel. Vi på den politiska sidan skall vara kontrollinstans, men vi skall inte ägna oss åt någon detaljstyrning. Idrotten är bäst skickad att själv svara för detaljstyrningen. Mot den bakgrunden, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Värderade talman! Det är ganska roligt att debattera idrottsfrågor och att över huvud taget handskas med idrottsfrågor i riksdagsarbetet, eftersom idrotten är en mycket populär och viktig del av svenskt samhällsliv. Idrotten är fostrande. Många av oss hade varit ännu värre busfrön om vi inte hade tagits om hand av idrotten när vi var unga. Att idrotten är bra för folkhälsan inser alla, och att idrotten har ett stort underhållningsvärde vet vi också när vi sitter på åskådarläktaren eller framför TV:n och följer vad som händer. Även om mycket samhällsstöd går till idrottsverksamheten är det en enorm ideell insats - jag tror att det är rätt att använda det uttrycket - som görs inom idrotten. Tredje vice talman Christer Eirefelt säger i en motion som behandlas i detta utskottsbetänkande att 140 miljoner oavlönade arbetstimmar varje år används inom idrottsrörelsen till fostran och omhändertagande av barn och ungdomar. Det är en insats som även i riksdagen bör noteras med tacksamhet gentemot dem som gör den. Idrotten har försökt att öka kvinnors möjligheter till inflytande och stöd inom idrotten, men man har inte lyckats tillräckligt bra. Vi i utskottet har åtskilliga gånger kritiserat idrottsrörelsen för just detta. Men man bör visa idrottens företrädare respekt genom att säga att de verkligen har försökt och att det har blivit bättre. Men mycket kan fortfarande göras för att ge kvinnor ett större inflytande och för att kvinnoidrottsgrenar skall bli bättre tillgodosedda. Ett aktuellt ärende är diskussionen om mervärdesskatt på vissa delar av idrotten. Vi har konstaterat att det är just kvinnors och flickors idrottande som har drabbats. Det är inte aktuellt i det ärende som vi i dag behandlar, men jag tycker ändå att det är befogat att ta upp detta. Vi får försöka bevaka nämnda frågor när de i andra sammanhang kommer upp. Arbetet med att stärka kvinnoidrotten måste fortsätta. Detsamma gäller handikappidrotten. Den som följt tävlingar för rörelsehindrade personer imponeras av att de trots handikapp lyckas prestera så goda idrottsliga resultat. Även den delen av verksamheten är det givetvis viktigt att stödja. I Christer Eirefelts motion aktualiseras också idrott för invandrare, som det finns anledning att ta upp. Idrotten har ju en kontaktskapande finess. Möjligheterna för invandrare att få kontakt med andra idrottsutövande personer i vårt land har haft stor betydelse. Dopningen tas också upp i detta betänkande. Det finns väl ingen här som inte tycker att vi bör anstränga oss extra mycket och försöka förhindra dopning och även ge information till dem som tränar idrott, så att dopningen försvinner. I en reservation fogad till betänkandet förordar jag, Charlotta L Bjälkebring och Ewa Larsson ett extra anslag om 8,4 miljoner kronor till universitet och högskolor som stöd för motionsverksamhet för studerande. Förslaget har inte vunnit någon större anklang i utskottet. Jag tänker inte yrka bifall till reservationen, men jag vill gärna markera att jag tycker att det borde ha blivit så som vi reservanter skriver. I propositionen står det att de föreslagna pengarna inte skall utgå. I stället bör de studerande få stöd till sin idrottsverksamhet genom att bilda föreningar via studentkårerna eller genom kommunala anslag. I betänkandet står det: "Utskottet konstaterar i betänkandet att kommunerna som följd av ändringar i folkbokföringslagen numera har ett tydligare ansvar för stöd till studerande vid kårorterna än vad som tidigare var fallet." Men kommunernas ekonomiska möjligheter är ju inte bättre än statens. Att det skulle komma extra stöd den vägen tror vi således inte. Vidare säger utskottet att man måste framhålla "nödvändigheten av besparingar inom all statlig verksamhet". Därför vill man säga nej här. I min motion föreslår jag att de här pengarna skall tas från anslaget till Riksidrottsförbundet, för därmed påverkas inte statskassan. Så här är det i det politiska livet. Jag ville genom min motion och mitt inlägg här markera att jag tycker att det är fel att inte ge nämnda pengar till universiteten och högskolorna för att de studerande skall få möjligheter att fortsätta med den motionsverksamhet som har så stor betydelse för folkhälsan och alltså för de studerandes hälsa under resten av livet. Värderade talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Vi har i dag förmånen att debattera idrott. Det tycker jag är roligt. För mig har idrotten nämligen betytt väldigt mycket. Mig och andra som växte upp i miljonprogrammets förstäder och som måste passera större motorleder för att nå ett grönområde gav idrotten faktiskt en lunga till liv. Idrotten gav en meningsfull fritid, utveckling, fostran och andra vuxna förebilder. För många var det, och är, otroligt viktigt för att kunna växa upp till en hel människa och bli vuxen och i sin tur bli en god förebild för en ny generation. Idrotten är dessutom en central del av vårt kulturmönster. Livet var hårt att leva då, men nu tror jag att det är ännu hårdare. Ungdomsvåldet ökar. Allt fler begår grova våldsbrott, och allt yngre döms till långa fängelsestraff. I debatten förs ibland fram krav på fler poliser och hårdare straff som en lösning på problemen. Vidare hamnar vi alltför ofta i diskussioner om kronor och ören. Men jag anser att debatten måste breddas till att handla om vilken typ av samhälle vi egentligen vill ha. Som Vänsterpartiet ser saken finns det två utvecklingsvägar. Herr talman! Ni undrar kanske vad detta har med idrotten att göra. Jag anser dock att det här faktiskt har att göra med idrotten. Fortsätter vi med nuvarande utveckling, där kommunernas resurser ständigt krymper, så minskar också stödet till idrotten. Idrotten är för många barn och ungdomar en räddning i en i övrigt söndertrasad livssituation där framtidsutsikter saknas. Man kan inte få jobb. Man har kanske inte föräldrar som har ett arbete, eller också har föräldrarna kanske arbete och just av den anledningen jobbar otroligt mycket på övertid. Vilka blir förebilderna för de här barnen, om idrotten och de förebilder som idrotten ger inte finns? Förebilderna för dem blir kanske amerikanska Jag tror, herr talman, att alla idrottsintresserade kan hålla med om detta. Det finns ett samförstånd över partigränserna. Men frågan är hur vi skall lösa detta. Ingen kan leva på luft, inte ens idrotten. Summan för kommunernas satsningar på idrotten är ungefär 5 miljarder kronor per år - ungefär fem gånger mer än det statliga stödet. Men det kommunala stödet minskar ständigt på grund av att lagreglerade verksamheter i kommunal regi måste prioriteras. En annan stor inkomstkälla är intäkter från spel och lotterier. En enkät som RF har gjort visar att kommunerna har sparat ungefär 10 % av stödet till idrotten under 1993. Om detta håller i sig hotas idrotten. Det är också viktigt att se över hur pengarna fördelas. Det gäller ju att det verkligen blir en bredd här, att pengarna går till de grupper i samhället som verkligen behöver detta stöd. Överklassen och medelklassen klarar sig alltid, för de har möjlighet att betala mera för att bedriva föreningsverksamhet osv. Men alla har inte den möjligheten. Nu har vi möjlighet att välja en annan väg som innebär att de övergripande målen är ett samhälle för alla där alla delar på arbete och tillgångar, där stödåtgärder tidigt sätts in för dem som har det besvärligt socialt och där vi arbetar för ett solidariskt och mindre materialistiskt inriktat samhälle. Här tror jag att idrottsrörelsen spelar en väldigt viktig roll. För att komma till rätta med dessa saker måste vi snarast få till stånd en konstruktiv dialog, där vi tillsammans diskuterar hur resurserna skall fördelas. De förändringar som EU-medlemskapet medför för idrott och föreningsliv är också ett skäl till att det behövs en utredning. Också jag vill fråga Anders Nilsson hur det blir med ridmomsen. Vi i Vänsterpartiet har själva på grund av en oförklarlig administrativ försummelse inte inkommit med en idrottspolitisk motion. Däremot har vi en motion om ridmomsen. Jag vill därför här i kammaren i stället yrka bifall till reservation nr 2 angående tillsättande av en parlamentarisk utredning med uppgift att utreda den långsiktiga finansieringen av statens stöd till idrotten och idrottens möjligheter till ökad självfinansiering. Vid en votering kommer Vänsterpartiet att stödja nämnda reservation. Herr talman! Regeringen har också för nästkommande budgetår föreslagit att hela bidraget till motionsverksamheter för studerande vid kårorterna skall dras in. Det gör man med hänvisning till rådande budgetläge och kommunernas ökade ansvar på grund av den nya folkbokföringslagen. Men enligt mitt tidigare resonemang om kommunernas minskade resurser håller det inte att dra in dessa pengar utan att på något sätt kompensera detta någon annanstans i budgeten. Men det har man inte gjort. Jag vidhåller därför min reservation 4 i utskottet. Men jag yrkar inte bifall till den, eftersom den inte kommer att vinna gehör här i kammaren.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till både reservation 2 och reservation 4. Först reservationen om att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att utreda den långsiktiga finansieringen av statens insatser och möjligheter till självfinansiering. Vi tycker att alla skattefinansierade utgifter hela tiden behöver följas upp, så att den politiska viljan och ambitionen stämmer överens med det resultat som vi sedan får. Det gäller naturligtvis också idrottsrörelsen. Nu förs en diskussion om att idrottsrörelsen i allt större utsträckning skall se över sina möjligheter till självfinansiering. Det tycker vi är bra. Men innan vi gör besparingar måste vi självfallet se över möjligheterna till självfinansiering. Jag kan t.ex. tänka mig att det är svårt att få ökad självfinansiering när det gäller barn och ungdomsrörelsen. Den översyn som vi vill ha skall naturligtvis göras tillsammans med idrottsrörelsen. Sedan tror jag också att det finns andra sätt att t.ex. omfördela de medel som idrottsrörelsen får redan i dag. Då tänker jag kanske främst på överbyggnaden, där det finns väldigt många olika nivåer som var och en tar ut sina avgifter. Diskussionen om andra sätt att spara har vi inte motionerat om, utan den för vi med idrottsrörelsen. Sedan är det en motion som heter Stöd för motionsverksamhet för studerande vid kårorterna. Studentkårerna har tagit emot statsbidrag sedan 1967. Flera utredningar har visat att studentkårerna gör betydelsefulla insatser i sin motionsverksamhet. Vid stadieövergången från högstadium till gymnasium tappar idrottsrörelsen flest utövare. I synnerhet är det tjejerna som då faller ifrån. Därför är det extra viktigt att högskolan satsar på motionsverksamheten och ges ekonomiska förutsättningar att göra det för att fånga upp dessa ungdomar igen. Flera av de studerande kommer sedan att bli makthavare på olika ställen i samhället. Deras inställning till livskvalitetsfrågor kommer naturligtvis att präglas av hur de själva har utövat olika livskvalitativa fritidsintressen. Regeringens förslag att kommunerna skall ta över kostnaden för motion till högskolorna via aktivitetsbidraget tycker vi bygger på en total okunskap om det ekonomiska läget i kommunerna. Om exempelvis de 15 000 medlemmarna i min hemstads studentmotion vänder sig till fritidsnämnden i Stockholms stad och säger att de nu skall ha aktivitetsbidrag, så faller ju hela nämndens budget ihop - samma fritidsnämnd som inte ens har råd att hålla fritidsgårdarna öppna i staden. Här stöder vi motionen om att drygt 8 miljoner kronor omfördelas från Riksidrottsförbundets budget till universiteten. Jag vill också instämma med tidigare talare som har sagt att de vill ha ett besked i dag. Det är pinsamt dåligt att ridsporten ännu inte har fått besked om ifall regeringen tänker sluta att särbehandla sporten eller om de tänker fortsätta att särbehandla den. Vi tycker att den skall behandlas på precis samma sätt som ishockeyn och fotbollen. Nu vill vi ha ett besked i dag. Vi kräver ett besked i dag, eller hur? Marita Ulvskog har stått här och sagt att hon inte kan svara på frågan om momsbefrielse för ridsporten. Jag har pratat med Göran Persson, och han säger att han inte kan svara på frågan. Jag har pratat med Mona Sahlin, som säger att hon inte kan svara på frågan. Är det så himla märkvärdigt att säga att ridsport är som vilken annan sport som helst, precis som ishockey, precis som fotboll? Självfallet skall inte denna sport särbehandlas. I så fall kan ju den i Sverige näst största idrottsrörelse andas ut, för nu är de förbaskat oroliga. Vi vet att av utövarna är 83 % kvinnor, och 70 % av dessa kvinnor är under 25 år. Låt oss i stället se till att anpassa EU:s regler till den folkrörelsetradition som vi har i Sverige. Jämför reglerna med de som gäller för vilken annan idrottsgren som helst.

Herr talman! Idrottsdebatten får ofta förloppet att alla deltagare sjunger idrottens lov och talar om alla goda sidor med idrotten. Så är fallet också i dag. Jag har ingenting att invända mot den debatten, utan jag kan gärna instämma i nästan allting som har sagts om det goda som idrottsrörelsen för med sig i vårt samhälle. Jag vill bara tillägga en sak som jag tror att inte någon direkt har sagt här. Vi befinner oss, herr talman, i en tid som dels präglas av stora förändringar, dels innebär en svår ekonomisk situation för både samhället och många enskilda människor. Dessutom har vi en hög arbetslöshet. Då är det med idrotten ungefär som med alla folkrörelser, ungdomsverksamhet etc. att det är den demokratiska fostran, den sociala sidan och gemenskapen i verksamheten som är det väsentliga och som i dessa tider betyder mer än själva tävlingsresultatet och tävlandet. Därför bör det vara rimligt att från politiskt håll på olika nivåer lägga tonvikten på just dessa sidor inom idrotten liksom inom andra folkrörelser när man diskuterar hur samarbetet mellan idrotten och samhället skall gå till. Jag tycker att det är ganska väsentligt att få detta sagt, för det är ju de mjuka delarna i folkrörelsens verksamhet som har betydelse i sådana här tider. Betänkandet om idrott andas ett mycket stort samförstånd, även om det låter något annorlunda i inläggen här. Vi är ju överens om nivån i statens stöd till idrotten. Det finns inga reservationer där man vill ha varken mer eller mindre pengar. Vi är också överens om hanteringen av riksidrottsgymnasierna. I stödnivån finns också inbyggt hur mycket pengar som skall gå till det lokala aktivitetsstödet, vilket är en betydande summa. Det är några partier som har en avvikande mening när det gäller bidraget från Riksidrottsförbundet till studerande på högskoleorterna. Jag har lyssnat till debatten och alla de skäl som har anförts för att vi skall ha stödet kvar. Det är naturligtvis bra att studenter liksom andra människor idrottar, men jag har inte från något håll hört ett skäl för att studenter skall ha ett större stöd än människor i motsvarande åldersgrupper som inte är studenter. Varför skall de särbehandlas? Det skulle ha gått i en ekonomiskt god tid, men vi har faktiskt inte möjligheter att göra det nu. Jag tror inte att kommunerna kommer att ge dessa bidrag i stället. Vad vi vill hänvisa till är att studenter, precis som andra kommunmedborgare, har möjligheter att använda kommunala anläggningar och utnyttja eventuella kommunala stöd. Däremot borde det finnas en anledning för universitet och högskolor, som ju ändå har mångdubbelt större budgetar än allt vad idrottsrörelser och andra har, att se om inte studenthälsovården kräver att de stimulerar motionsverksamheten. Jag skall också säga någonting om reservationerna. Den första handlar om idrottsrörelsens oberoende ställning. Det är en fråga som vi faktiskt genomgående betonar i flera av motionssvaren i betänkandet. Jag ser inte någon större skillnad mellan budgeten som regeringen lade fram för ett år sedan, vilken jag förmodar att Stig Bertilsson står bakom, och den budget som regeringen har lagt fram i år. Jag har i den förra budgeten räknat till inte mindre än sex punkter, där regeringen på något sätt talar om att Riksidrottsförbundet bör göra si eller så. Det är nästan samma punkter som finns med i årets budget. Det finns en stor samstämmighet mellan de politiska partierna, Riksidrottsförbundet och regeringen om att det är bra att stödja handikappidrott. Vi måste gynna elitidrotten på ledarsidan, eftersom den har betydelse för bredden. Detta finns inskrivet både i anslagsäskanden och på andra ställen. Däremot tycker jag att kopplingen mellan synen på idrottsrörelsens oberoende ställning och förslaget i reservation 2 om en utredning av finansieringen egentligen är litet underlig. Det stämmer inte riktigt. En utredning innebär att man har en ambition att se över och eventuellt förändra det som gäller för dagen. Detta bör då rimligen ske i samarbete och samverkan med den rörelse som det är fråga om. Det är möjligt att det kan vara förnuftigt att så småningom tillsätta en idrottsutredning - det var ganska länge sedan sist - men det vore ganska verklighetsfrämmande om det inte finns en klart uttalad vilja från Riksidrottsförbundet om att man vill att det skall göras en sådan utredning. Jag har nu gått igenom de reservationer som finns. Sedan finns det också i detta betänkande skrivningar beträffande en motion som kds har väckt. Motionen är inriktad på en mängd olika områden: etik inom idrotten, sambandet mellan elit och breddidrott, inriktning av bidragsgivning, idrottsarenors tillgänglighet för funktionshindrade, behovet av forskning om handikappidrott, dopning, LOK-stödet. Det som motionärerna från kds framför stämmer med vad regeringen har sagt i sin budgetproposition, med vad vi tidigare har sagt i utskottets idrottsbetänkanden och det stämmer med Riksidrottsförbundets syn på det hela. Det är alltså fråga om att slå in öppna dörrar. Det är väldigt lätt att instämma i detta, men det finns ju ingen anledning att göra något tillkännagivande med anledning av motionen. Detta är ett bevis på att det finns en mycket stor samstämmighet när det gäller idrottspolitiken i det här landet. Motionärer, partier och utskott är överens om dessa saker. Jag har fått några frågor, och jag skall svara på dem som jag kan tänkas hinna med att svara på. Jag är inte säker på att frågeställarna kommer att bli nöjda, men jag vill ändå göra några påpekanden. När det gäller Stig Bertilssons beskrivning av Tipstjänst är det en annan fråga, men den berör ju idrotten. Jag vill då bara peka på, vilket jag har gjort flera gånger tidigare, att överlåtelsen av Tipstjänst skulle ske på villkor som inte fick innebära minskade inkomster för staten. Jag tycker att det är ett ganska väsentligt påpekande i det här sammanhanget. Det som Stig Bertilsson sade innebär att han sällar sig till gruppen av kravmaskiner - det var borgerliga politiker som myntade det begreppet vid något tillfälle. Enligt Stig Bertilsson är idrotten från alla synpunkter helig. Dess intressen skall tillgodoses, men när det gäller andra folkrörelser, studieförbund och annat är moderaterna kolossalt hårdhänta med rödpennan när de skriver motioner och annat. Men på det här området finns det tydligen ingen anledning att på något sätt minska anslaget. Jag vill påstå att vi, om vi beaktar den samhällsekonomiska situationen, har lyckats att ge folkrörelserna över huvud taget - och det inbegriper även idrotten - ett mycket gott anslag. Så över till frågan om moms på ridsport och annat. Det var ju en imponerande samling socialdemokratiska politiker som Ewa Larsson räknade upp. Jag är mycket smickrad över att ni tydligen tycks tro att jag kan lämna ett besked som inte de kan ge. Vi lever i en tid där allting tydligen skall avgöras omedelbart. Detta är en fråga som hänger samman med de regler som finns inom EU, och detta är något som regeringskansliet håller på att bereda. Varken jag eller de andra socialdemokrater som ni har nämnt har kunnat ge ett ögonblickligt besked om att det skall vara på det ena eller andra sättet. Men det finns naturligtvis ingen rimlig anledning att sträva efter ett införande av moms på ridsport eller på annat folkrörelsearbete. Vårt arbete bör ju gå ut på att i så stor utsträckning som möjligt se till att vi kan anpassa våra regler så, att vi kan bevara dagens situation där folkrörelsearbetet i stort sett är befriat från moms. Det är naturligtvis inriktningen. Om det sedan i slutändan går att hålla till hundra procent kommer vi att bli varse ganska snart. Det som jag nu har sagt skall icke tas som ett besked, vare sig om att det skall bli moms på idrotten eller om att det inte skall bli det. Jag tycker mig ha den förmågan att jag kan tåla mig de veckor, de dagar eller möjligen den månad som det tar innan det blir alldeles klart. Jag är säker på att alla de här i kammaren som till det yttersta kräver att ridsporten skall vara momsbefriad kommer att kräva den här momsskyldigheten, om det skulle visa sig vara en absolut nödvändighet med hänsyn till EU-arbetet. Då tvingas ni kanske konstatera att detta är en nödvändighet som vi inte vill ha men som vi ändå blir tvungna att införa. Jag hoppas inte - och jag tror inte heller - att det blir på det sättet. Min inriktning i min politiska verksamhet är att detta skall gå att klara, men jag kan i dag inte ge ett definitivt löfte. Nu har jag överskridit min talartid betydligt, herr talman.

Herr talman! Ingen verksamhet är helig när det gäller anslag från stat och kommun. Det har vi kunnat bli varse. Om Anders Nilsson hade varit mer noggrann med att studera betänkandet borde han veta att vi från moderaterna har accepterat den besparing som sker i anslaget till idrotten. Jag vet inte vad Anders Nilsson hade hoppats på ytterligare. Som jag sade tidigare i mitt anförande accepterade vi den besparingen därför att vi satte in denna i perspektivet att idrotten får ökade möjligheter att finansiera sin verksamhet på annat sätt. De förutsättningar som den förra regeringen byggde upp är nu den nuvarande regeringen på väg att riva ner. Frågan om moms inte bara på ridning utan också på annan idrott är ju ingalunda ny, Anders Nilsson. Den har diskuterats länge, under hela hösten. Vi har inte kunnat få något som helst besked från regeringskansliet och inte ens från Anders Nilsson när statsråden inte har velat svara. Vad det handlar om är ändå en vilja se utövandet av ridsport som en del av den svenska folkrörelsetraditionen. Gör man det bör det inte vara så svårt att fatta besluten. Jag är övertygad om att Anders Nilsson kommer att få sådana besked från vår sida att han blir nöjd när frågan skall behandlas i kammaren. Jag beklagar att Anders Nilsson inte kan ge några svar. Jag noterar också att Anders Nilsson inte ger några svar när det gäller vad som kommer att ske med de arbetsgrupp som nu jobbar för att försöka bygga upp det som har rivits ner av den nya regeringen på spel och lotteriområdet.
Herr talman! Stig Bertilsson sade att den här regeringen har rivit ner saker och ting. Då undrar jag vad det är som har rivits ner. Automatspelen har faktiskt inte införts ännu, och det finns väl ingen möjlighet att riva ner något som inte finns. Det råder ju inga tvivel om att idrottsrörelsen har förmått att öka sina inkomster från spel och dobbelverksamheten, bl.a. genom Bingolotto. Det råder inte heller några tvivel om att pengarna från värdeautomatsspelen skall gå till folkrörelserna, och jag förmodar att idrotten kommer att få en stor del av dessa pengar. Jag har tidigare varnat litet grand för att vi inte skall ha alltför stora förhoppningar om att inkomsterna från detta blir så enormt höga. reservationen gjorde man ett stort nummer av alla pekpinnar och de detaljregleringar som regeringen vill göra. Vad är det som regeringen i sin proposition har detaljreglerat som inte moderaterna tog upp i sin motion för ett år sedan?
Herr talman! Jag vill påminna Anders Nilsson om att bingolottointäkterna uppväger till nöds de neddragningar som har skett ute i kommunerna. Det är inte det som vi skall diskutera här. Anders Nilsson undrade vad som hade rivits ner. Ta t.ex. Tipstjänst. Anders Nilsson försöker få det att framstå som att det skulle innebära någon sorts kravmaskineri att hävda att Tipstjänst skulle överföras till folkrörelserna. Det är faktiskt inte så. I det koncept som presenterades var förutsättningarna givna, att den vinstökning som Tipstjänst förväntas få skulle tillfalla folkrörelserna. Staten skulle inte förlora någonting. Hur är detta möjligt? Jo, framför allt därför att Tipstjänst i folkrörelseägo hade blivit mycket starkare. Tipstjänst hade, med den enorma resurs som t.ex. hela Idrottssverige utgör, fått en mycket starkare position på marknaden. Det mervärdet var idrotten och föreningslivet tillförsäkrat. Detta har socialdemokraterna och Anders Nilsson faktiskt valt att stoppa av ideologiska eller av andra skäl. Regeringen talar i sin proposition om att man anser sig nödgad att göra särskilda beräkningar av anslaget, att man inte var nöjd med det som Riksidrottsförbundet hade gjort och ville styra delar av anslaget, t.ex. lokalt aktivitetsstöd. Det är pekpinnar som icke behöver göras från detta hus eller från samhällets sida. Vår uppgift bör vara att ha en kontrollverksamhet, det är vår roll, men att tillåta idrottsrörelsen själv använda de resurser som den tillställts. Den använder, Anders Nilsson, resurserna bättre om den får göra det fritt.
Herr talman! Det förhåller sig så att Riksidrottsförbundet gjorde, precis som det gör i stort sett varje år, en anslagsframställning. Men den låg på en betydligt högre nivå än anslagsnivån. Den skilde hundratals miljoner. Vi är ju överens om anslagsnivån. Om då regeringen ger ett anslag på en nivå som ligger lägre än anslagsäskandet, har regeringen följt de prioriteringar som Riksidrottsförbundet har gjort. Men skillnaden mellan Riksidrottsförbundets äskande och det anslag som vi har möjlighet att ge är så stor att det var nödvändigt att göra vissa påpekanden om hur pengarna skall användas. Det är påpekanden som på punkt efter punkt finns med i moderaternas förslag förra året. Det är alltså ungefär en likvärdig behandling nu. Det här är, Stig Bertilsson, att göra en höna av en fjäder. Det är ännu mer, därför att det inte ens var en fjäder i utgångsläget som blivit en höna i Stig Bertilssons framställning.
Värderade talman! När det gäller mervärdesskatt på viss idrottsutövning tycker jag att man knappast kan begära ett tydligare svar än vad Anders Nilsson har givit. Jag uppfattar det så att han är beredd att i sitt parti arbeta för att det som vi andra har eftersträvat. Anders Nilsson drog i slutet av sitt anförande den slutsatsen att vi kan ställas inför ett fullbordat faktum i ärendet beroende på EU-regler. Jag hoppas att den uppkäftighet som finns hos folket kan visa att vi kan nå framgång i EU. Sedan undrade Anders Nilsson varför just studenterna skulle få del av statlig omsorg när det gäller motionsverksamhet. Studerande på universitet och högskolor är omhändertagna i fråga om samhällsvård ungefär på samma sätt som värnpliktiga under militärutbildning. Jag tycker att man bör se till att den som har ansvaret för deras vistelse vid universitet och högskolor också känner ansvar för själva motionsverksamheten. De flesta arbetsgivare anslår pengar för sin personals motion. Jag jämställer universitet och högskolor med arbetsgivare i detta sammanhang. Poängen med min motion och den reservation som vi har lämnat är att det inte skulle kosta några extra pengar, utan man skulle ta från de pengar som Riksidrottsförbundet enligt regeringen ändå skall använda för detta ändamål. Jag tycker att det här förslaget är så bra att om någon på regeringskansliet hade kommit på det tidigare, skulle det säkert ha varit med i propositionen från början.
Herr talman! Jag vill än en gång säga att jag inte har någonting emot att vara med om att till det yttersta försöka se till att folkrörelsernas verksamhet överlag inte momsbeläggs. Det gäller både ridsportområdet och liknande verksamhet. Jag vill gå så långt som att säga att jag personligen tycker att detta kan vara ett område där det, med tanke på ändamålet, förtjänar att vara civilt olydig mot EU. Vi kan vänta med att göra någonting tills vi ställs inför något slags faktum. Det finns alltså alla skäl i världen att hjälpas åt att arbeta för en opinion för en sådan lösning. Jag tror att vi är ganska överens om det. Carl-Johan Wilson tar upp studentidrotten. Kan det vara så att anslaget till Riksidrottsförbundet är alldeles för högt, när reservanterna utan vidare tycker att det går att ta åtta och en halv miljon från anslaget till idrotten för att destineras till studenterna? Ert ställningstagande måste innebära att det finns ett utrymme i Riksidrottsförbundets hantering av dessa pengar som medger detta. Då skulle jag vilja veta vad det är för någonting.
Värderade talman! Jag har läst i det betänkande som Anders Nilsson står bakom att studerande på kårorterna redan i dag har samma rätt till statligt stöd för lokal och ungdomsaktivitet på idrottsområdet som andra. Då måste man förutsätta att det går en massa pengar till den verksamheten från staten via Riksidrottsförbundet. Om vi känner ansvar för studenternas hälsovård när det gäller motion kunde vi lika gärna ge dessa pengar direkt. Då vet vi att pengarna går dit. Annars är jag inte säker på att man kan få verksamheten att fungera på det sätt som den hitintills har gjort. Jag tror att vi är överens om att pengarna finns, sett både ur Anders Nilssons och ur min synvinkel.
Herr talman! Jag är rädd för att vi ändå inte är det. Ett genomgående drag i reservationen om studerande på kårorterna är att reservanterna, både i skrift och nu i tal, hävdar att studenterna som regel har kommit upp i en ålder som gör att de inte får något aktivitetsstöd. Det är en riktig bedömning. Det skapas inte något utrymme för det genom att låta pengarna gå en annan väg. Det är tvärtom så att studenterna kommer att få mindre pengar. Vi har hänvisat till att de får utnyttja anläggningar och bedriva verksamheter på samma villkor som andra människor i de åldrarna på de kårorter som det är fråga om. Det är alltså ingen förmån penningmässigt att vara student jämfört med att vara metallarbetare, kontorist eller någonting annat.
Herr talman! Anders Nilsson sade angående momsen på ridsporten att man gott kan vänta ett par veckor till. Det är en halv miljon svenskar som utövar ridsport. Sedan EU-inträdet har dessa människors oro varit konstant. Den har inte blivit mindre, därför att tre socialdemokratiska ministrar har vägrat att svara på den enkla frågan: Varför vill man inte jämställa ridsporten med vilken idrottsgren som helst? Det är så enkelt. Det är absurt att inte ha kunnat ge besked ännu. Det är vi politiker som avgör hur svensk folkrörelsetradition skall anpassa till EU-direktiven. I EU har man inte denna tradition. Vi kan inte följa ett direktiv som utgår från en verklighet som inte finns. Studerandena har varit omhändertagna av samhället beträffande motionsverksamhet sedan 1967. Att nu dra in medlen utan en utvärdering eller ett övervägande om det är realistiskt att finansieringen sker på ett annat sätt. Jag tycker att det är synnerligen odemokratiskt. Till sist en kommentar till motionen om en översyn från Centerpartiet. Om nu också idrottsrörelsen skall spara - och det är viktigt att också den skall kunna göra det - kan man inte spara innan man sett vad det finns för möjligheter till självfinansiering. Vi vet t.ex. i dag att det är dåligt med forskning inom barnidrotten. Vi borde undersöka barnidrotten ur ett folkhälsoperspektiv kontra ett elitperspektiv. Vill man ha förändringar måste man först undersöka hur förändringarna kommer att slå.
Herr talman! Jag vill göra ett påpekande som möjligen kan lugna dem som är engagerade i ridsporten. Den oro som de känner kan jag förstå. Det är kolossalt många människor i vårt samhälle i dag som är oroliga för väldigt många saker. Det är oundvikligt att det drabbar även idrottsrörelsens människor. Det är faktiskt så att vi inte har någon moms på ridsporten i dag. Det vore värre om vi hade moms och man väntade på ett besked om att den skulle tas bort. Men vi har den situation i dag som Ewa Larsson och andra vill ha. Det som är oroande är att det möjligen kan fattas ett beslut om momsbeläggning. Vi är, såvitt jag förstår, överens i de olika partierna om att vi som arbetar med idrottsfrågorna skall göra vad vi kan för att förhindra detta. Det är onödigt att uppamma en folkstorm som möjligen grundar sig på felaktiga premisser. Vi behöver inte utgå från att det blir moms på denna verksamhet.
Herr talman! Min erfarenhet av politiskt arbete sedan 20 år tillbaka är att en opinion kan få mycket att förändras. Det är väl himla bra att ridsporten har tagit initiativ till att uppvakta alla politiker över hela landet för att göra dem uppmärksamma på den här absurda frågan. De skall väl inte sitta och vänta tills beslutet är fattat, när ingen inom regeringen i dag kan ge besked om vad det kommer att bli för beslut.
Herr talman! Jag tycker också att det är bra att människor reagerar, tar ställning och ger uttryck för sin åsikt. Däremot tror jag inte att det är nyttigt att i vårt samhälle uppamma oro, ångest och den typen av känslor, för det är inte säkert att det är befruktande och att det är särskilt bra. Att däremot ta ställning, reagera på saker och ting, vara med och påverka är sådant som vi vill att idrottsrörelsen och andra i sitt demokratiska arbete skall inspirera människor till. Det jag har vänt mig emot är att jag tror att den här mycket upphaussade stämningen medverkar till oro och ångest som kanske inte är bra.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

Man har inom idrotten gjort mycket långtgående utredningar och programarbeten när det gäller finansiering och annat. På en del andra områden där idrotten är berörd, t.ex. studieverksamheten inom studieförbunden och på andra områden, finns det fastlagda regler som inte är särskilt gamla och som riksdagens partier i stort sett är överens om skall gälla. Det är alltså ett område som är synnerligen väl genomlyst ur olika aspekter. När man inom idrotten icke själv anser att vi bör ha en utredning för närvarande, tycker jag inte att det finns skäl att bifalla den här reservationen.

Herr talman! Jag tycker att det skulle vara mycket bra om Marianne Andersson vände sig till sin bänkkamrat Stig Bertilsson och tog upp frågan om utredningen med honom. Han var idrottsminister i den regering ni båda understödde. Varför i Herrans namn gjorde ni inte denna angelägna utredning då?
Herr talman! Egentligen känns den här frågan slutdebatterad. Men jag skall ändå säga några ord. Om kårorterna inte har möjlighet att få kommunalt aktivitetsstöd anser jag att det är desto större anledning att de får behålla det statliga bidraget även framgent. Vi skall inte ge bidrag till alla grupper. Det handlar om att en grupp, som har haft det här stödet tidigare, skall få ha det kvar. Jag tror heller inte att idrottsrörelsen är emot en sådan här idrottspolitisk utredning. Jag tror att de kommer att välkomna den. Riksidrottsförbundet har nyligen utkommit med en utredning som heter just Idrottspolitisk offensiv. Här uttalar man vikten av att en diskussion kommer till stånd på just de här områdena, hur man skall kunna finansiera idrottens verksamhet i framtiden. Det skulle i så fall en idrottspolitisk utredning kunna lösa. Vad gäller ridmomsen vill jag säga att socialdemokraterna inte verkar för att det skall bli någon moms. Frågan är: Verkar de för att det inte skall bli någon moms?

Herr talman! Först får jag tacka Anders Nilsson för redogörelsen för kds motion och hans positiva syn på vår motion. Tyvärr är den inte helt tillgodosedd, måste jag säga. "En sund själ i en sund kropp" är för mig uttrycket för idrottens betydelse. I idrotten ligger också, enligt min erfarenhetsvärld som lärare, mycket av föräldraengagemang och gemenskap ungdomar emellan. Det är också bevisat att idrott och träning på lagom nivå i unga år är en garant för välmående senare i livet. Mot bakgrund av idrottsrörelsens betydelse ser vi kristdemokrater det som viktigt att engagera oss i de framtida villkoren för idrottsrörelsen. Det ideella engagemanget är motorn i idrottsrörelsen. Därför skall vi politiker inte styra detta. Det är därför vi kristdemokrater är delaktiga i reservation nr 1. Idrottsrörelsen har i dag 25 miljoner medlemmar inom 40 000 olika lokalföreningar. I snitt skulle det faktiskt bli tre medlemskap per invånare. Vi har redan hört att hundratusentals ideella ledare varje år lägger mer än 140 miljoner timmar på att ta hand om mer än hälften av alla barn och ungdomar i över 18 000 aktiviteter varje dag året om. Tala om folkhälsoarbete av gedigna mått! Tala om social gemenskap! Tala om fostran för ungdomen! Tala om kreativitet i motsats till passivitet och destruktivitet! Därför vill vi kristdemokrater också avge reservation nr 3. Under perioder av långvarig arbetslöshet kan framför allt ungdomar lätt förlora tron på sig själva och samhället. För att tillvarata och dokumentera idrottens stora fostrande och förebyggande möjligheter vill kristdemokraterna att en vetenskaplig försöksverksamhet skall inledas på någon ort som drabbats särskilt av arbetslöshet och ekonomiska bekymmer. Idrottsrörelsen kan självfallet inte ersätta nödvändiga ansträngningar för att ge alla som förlorat sina arbeten nya och meningsfulla arbeten. Men det skulle vara mycket intressant att på en sådan ort tillförsäkra idrottsrörelsen rikliga resurser för att göra en massiv insats för ungdomen. De sociala effekterna skulle kunna lindras under den period den unge är arbetslös. Ett sådant försök skulle på ett vetenskapligt sätt utvärderas och följas upp för att slutsatser skulle kunna dras som kan tillämpas på andra orter och i andra sammanhang. Herr talman! Vi kristdemokrater lyfter fram också idrottsrörelsens stora ansträngningar för att motverka användningen av dopningsmedel och andra droger. Kampen måste fortsätta med ett aktivt stöd från samhället. Här ser vi fram mot vad den parlamentariska utredningen kommer fram till före detta års slut. Vi hejar på Folkhälsoinstitutets arbete genom samrådsgruppen. Riksidrottsrörelsen bedömer överträdelser mycket strängt. Men vi slår oss inte till ro. Vi kristdemokrater kommer noga att följa upp den här frågan. Ett annat viktigt område för oss är handikappidrotten. Idrotten har stor betydelse vid rehabiliteringen av personer med olika funktionshinder. Idrottsarenorna måste vara tillgängliga för dessa. De måste handikappanpassas för att ge de funktionshindrade möjlighet att utöva idrott och inte bara sitta som åskådare. Genom forskning kan Sverige bidra till utveckling på detta område för att också förbättra internationellt. En utredning om hjälpmedel för motion, sport och hobby bereds nu på Socialdepartementet, vilket vi tycker är positivt. Här berörs också ekonomiskt stöd för fritidshjälpmedel. Det är mycket viktigt att integration av handikappidrott i friskidrotten stimuleras. Då kan de här hjälpmedlen ha mycket stor betydelse för att de funktionshindrade skall kunna delta i verksamheten. Herr talman! Det finns mycket mer att beröra: idrottens etik, idrotten i skolan, breddidrott kontra elitidrott, kvinnoidrott, internationellt idrottssamarbete, moms på föreningsaktiviteter. Men jag stannar här, och jag avstår från att yrka bifall till vissa reservationer. Men jag önskar att vi mycket klart och tydligt säger ifrån i fråga om moms för ridsporten. Det får inte vara så att EU tar överhanden här. Varför skall tjejidrott särbehandlas? Vi måste gå motsatta vägen och påverka EU i stället. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 3. I övrigt ansluter jag mig till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill bara fästa uppmärksamheten på något som jag tycker är en motsättning. Ulla-Britt Hagström ställer sig bakom reservation 1. Där står bl.a. att idrotten skall ha friheten att själv bestämma verksamhetens innehåll, inriktning och mål. Det tror jag att vi alla är överens om. I reservation 3 begär hon att riksdagen skall bestämma att idrotten skall bedriva en försöksverksamhet av det slag som föreslås, nämligen försöksverksamhet på en ort. Om det är någonting som är pekpinnar åt idrotten och som är ett beslut som vi skulle fatta i idrottens ställe om något är det väl detta. De här två reservationerna stämmer inte överens. Jag förstår att kds är ensamt om reservation 3. Det är möjligt att en sådan undersökning och verksamhet kunde vara intressant och ge resultat. Men det är definitivt inte riksdagen som skall besluta om det, utan det är idrotten själv i så fall om den vill göra det.
Herr talman! Jag tror att riksidrottsrörelsen verkligen skulle välkomna ett sådant försök. Det kommer att belysa idrottens stora betydelse. Det kommer att visa på vad ungdomarna får ut av idrotten i form av träning, social gemenskap, förebyggande folkhälsoarbete och annat. Jag tror att man skulle välkomna att riksdagen säger: Det här skulle vi vilja se. Det här är en morot. Det här skulle vi vilja stödja. Det här ställer vi oss bakom. Det finns ingen motsättning i detta.

Herr talman! När vi nu skall behandla en rad motionsyrkanden om betygen i grundskolan handlar det i många fall om frågor som kammaren nyligen debatterat. Det är väl känt att vi moderater är kritiska till att riksdagen i höstas rev upp det betygssystem som riksdagen fattade beslut om i samband med läroplansbesluten. Vi anser att de betyg som nu kommer att införas är dåliga. De kommer för sent, antalet steg är för få, och skolornas möjligheter att utveckla kontakterna med hemmen har beskurits. Det är vår bestämda övertygelse att det är barn med svårigheter i skolarbetet eller med dålig uppbackning hemifrån som får lida mest av otillräcklig och otydlig uppföljning av varje elevs studieresultat och utveckling i skolarbetet. Vi anser också att betygen är viktiga för elevernas motivation. När det är sagt vill jag understryka att det runtom i Sverige ute i skolorna bedrivits och bedrivs ett intensivt arbete för att kunna genomföra riksdagens och regeringens beslut om nya läroplaner, kursplaner och betyg. Socialdemokraternas återställare i höstas innebar att många goda idéer och planer för det nya när det gäller skriftliga omdömen och betygen fick överges. Det ökade inte respekten och tilliten ute i skolorna till det kloka i politiska beslut. Det är mot den bakgrunden och med respekt för det arbete som utförs i våra skolor som vi moderater inte yrkar på att också höstens beslut om betygen skall rivas upp. Däremot har vi inte ändrat uppfattning om att beslutet är dåligt. I några andra frågor som rör betygen och utvärdering av arbetet i skolorna har vi emellertid några viktiga reservationer som här kommer upp till behandling. Den första handlar om att skolorna skall känna sig oförhindrade att i samband med kvartssamtalen avge skriftlig information. Jag har egna erfarenheter av kvartssamtal kan vara av de mest skilda kvaliteter. Att det är en fördel, inte minst på högstadiet där eleverna ofta har många olika lärare, att klassföreståndaren vid kvartssamtalen också har tydlig information från fler än sig själv är självklart. Varför Socialdemokraterna känner en sådan vånda inför tanken att föräldrar faktiskt skall få veta hur de egna barnen klarar sig i skolarbetet är och förblir för mig en gåta. Den andra moderata reservationen handlar om att nationella prov i årskurs 5 i svenska, engelska och matematik skall vara obligatoriska. Med den decentralisering av skolväsendet som skett, med den ökade frihet skolorna fått vad gäller arbetets uppläggning osv., och med allt fler fristående skolor är det logiskt, rimligt och viktigt att alla skolor genomför nationella prov som kan ge besked om elevernas kunskaper och därmed undervisningens kvalitet. Ytterst handlar detta om att riksdagen måste mena allvar med att vi skall ha en likvärdig skola i hela Sverige. Om vi skall ställa höga krav på god undervisning i alla skolor måste vi ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. För oss moderater är kvalitetskravet på alla skolor en viktig grundprincip för utbildningspolitiken. Jag yrkar därför bifall till det moderata förslaget avseende mom. 4. Den tredje moderata reservationen berör elever som inte når kursplanernas uppnåendemål i årskurs 5. Den nya läroplanen innebär att dessa elever har rätt till extra stöd. För att tydliggöra detta anser vi att riksdagen bör besluta att det för de elever som inte når målen i samarbete mellan hem och skola skall upprättas ett särskilt uppföljningsprogram. Med det förslaget har vi önskat försäkra oss om att skolan tillsammans med föräldrarna verkligen tar tag i de svårigheter elever kan ha. Den fjärde och sista moderata reservationen handlar om de elever som inte kan ges betyg i årskurs 9. Där har socialdemokraterna fått igenom att skolan inte skall använda uttrycket icke godkänd utan i stället ge ett kryss. Jag hoppas att de blir glada över den förändringen. Elever som vill veta orsaken till att de inte får något betyg utan ett kryss kan begära att få ett omdöme. Först då skall ett sådant avges. Jag tycker ärligt talat att detta är missriktad feghet i kubik. Självklart skall varje skola tydligt redovisa varför man bedömer att en elev inte kan få ett betyg i något ämne. Det handlar om elevernas rättssäkerhet, och det tvingar också skolorna att mycket noga överväga sina bedömningar. Det måste man begära när en lärare eller skola de facto underkänner en elevs resultat. Om man inte kan ge ett betyg har man underkänt resultatet, och det kan då krävas att skolan redovisar de synpunkter som ligger till grund för detta. Skolan skall inte heller kunna gömma undan sina skäl för eleven och föräldrarna. Det kan vara jobbigt. Men det ligger enligt Moderaternas mening i det pedagogiska ansvar som den obligatoriska skolan måste ha att i det närmaste vara övertydlig när det gäller att klargöra undervisningens mål, bedömningar av resultat och synpunkter på hur studiearbetet kan utvecklas framöver. Det skall inte vara enkelt för någon enda "strulputte" i årskurs 9 att smita ifrån verkligheten, strunta i att begära ett omdöme, och därmed inte få besked om vad skolan tycker om den enskildes resultat. Som vuxna måste vi se allvarligt på tillkortakommanden och svårigheter och visa vägen ur dem. Att aktivt ge omdömen om betyg inte ges när grundskolan avslutas är enligt min mening en konsekvens av den uppfattningen. De borgerliga partierna ligger nära varandra i frågan om omdömen vid ett kryss, dvs. att skolorna skall vara skyldiga att utarbeta ett sådant. Däremot går vi moderater längre när det gäller att aktivt tillkännage vad man har kommit fram till. Eftersom vi i kammaren har kommit överens om att inte yrka bifall till alla reservationer utan nöja oss med en, vilken jag redan har yrkat bifall till, kommer jag inte att yrka bifall till den moderata reservationen i den här frågan. Men om man från andra borgerliga partier kommer att yrka bifall till att skolorna åtminstone skulle vara skyldiga att utarbeta ett omdöme kommer vi moderater naturligtvis att rösta för det.

Herr talman! Betygen är viktiga för eleven för att få besked om vad man har uppnått i skolan. Det gäller särskilt nu när vi fått ett kunskapsrelaterat betygssystem. Betygen är också viktiga för att ställa krav på skolan. Skolan måste få besked om den har gett tillräckligt stöd till eleven eller inte. För Centerns del är det fyra saker vi framför allt vill när det gäller betygen. Vi vill för det första att den grundläggande kontaktformen mellan hem och skola skall vara muntlig information i form av utvecklingssamtal mellan lärare, elev och föräldrar. Vi vill också att det som ett komplement skall finnas en skriftlig information fr.o.m. årskurs 5 som ger information om elevens kunskaper och utveckling utifrån läroplanens kravnivå. Den informationen tycker vi skall vara obligatorisk. För det andra vill vi att de regelrätta betygen skall ges fr.o.m. grundskolans senare del när eleven har nått en sådan mognadsnivå att den kan ske skillnaden mellan att det är ett betyg på prestationen och inte ett betyg på personen. Därför vill vi att betygen skall ges fr.o.m. höstterminen i årskurs 7. För det tredje har skolan ansvaret att följa upp att varje elev klarar läroplanens nivå för att bli godkänd. De elever som inte klarar det måste få extra insatser och stöd. Centern vill att det skall vara en femgradig skala i slutbetyget. Vi tycker att det är principiellt fel att man skall kunna lämna skolan utan att vara godkänd. I vårt system finns det alltså i slutbetyget inte något betyg för icke godkänd. För det fjärde är det viktigt för de elever som lämnar skolan utan att ha nått upp till kravnivån för årskurs 9, dvs. de som slutar grundskolan utan att har erhållit betyg, att de skall kunna få ett skriftligt omdöme. Där menar vi att den skola eleven lämnar skall ha skyldighet att utarbeta ett skriftligt omdöme. Om eleven inte önskar få ett sådant omdöme skall det inte lämnas ut till eleven. Det skall alltså inte heller anges på betygsdokumentet, men det skall finnas tillgängligt på skolan. Vi menar att detta är viktigast för de svaga eleverna. Det är de som riskerar att komma i kläm om skolan inte har den här skyldigheten. Nu hade vi en diskussion om betygen i höstas här i riksdagen. Det var också då vi fattade beslut. Jag beklagar det beslut som riksdagen fattade i höstas, men vi i Centern tycker inte att det är rimligt att skapa ryckighet och försöka ändra besluten hela tiden. Därför har vi ställt oss bakom en reservation i utskottet som gäller skyldigheten för skolan att utarbeta ett skriftligt omdöme om eleven inte har fått betyg när den lämnar årskurs 9. På den punkten tog riksdagen ingen klar ställning i höstas. Vi tycker att det är rimligt att riksdagen tar ställning på den punkten i dag. I övrigt har jag ställt mig bakom ett särskilt yttrande som markerar var Centern står och att vi har samma uppfattning som vi hade i höstas, men vi vill inte medverka till att försöka ändra beslutet.

Herr talman! Vad vore den politiska debatten utan skolan, lärarna och betygen. Jag tror inte att något politiskt ämne kan väcka så många känslor, åsikter och även motioner. Det gäller skolan i allmänhet och betygen i synnerhet. Men det beror kanske på att vi alla har en viss erfarenhet. Alla har väl förhoppningsvis fått ett betyg, även de som sitter här i kammaren. Som nyvald ledamot här blir man ibland något konfunderad över tingens ordning. Det är bara två månader sedan som vi stod här i kammaren och pläderade för att behålla det tidigare betygssystemet. Redan då visste vi tyvärr att det skulle bli en politisk majoritet för att riva upp det tidigare betygsbeslutet. Nu återkommer frågan med anledning av den allmänna motionstiden. Det tidigare beslutet i december var enligt min och Folkpartiets mening ett olyckligt beslut, och det har inte blivit bättre sedan dess. I sakfrågan anser jag att det vore bättre med ett system med fler betygssteg som även innehåller nivån ännu icke godkänt. Att som majoriteten då föreslog och sedan beslutade ta bort underkänd helt innebär ju inte att alla klarar sig. Den som inte har fått ett betyg inser ju att det är kristallklart att man är underkänd. Då är det kanske lika bra att tala om att det finns en chans till och att man är inte ännu godkänd. Herr talman! Det var alltså inte bara sakfrågan om utformningen av ett nytt betygssystem som var olycklig och föranledde protester och motioner. Det var också de tvära kasten och bristen på långsiktighet - att riva upp och återställa ett tidigare beslut innan det ens har börjat verka. Vi tror och är övertygade om att skolan behöver arbetsro inför alla förändringar och inför sjösättningen av den nya läroplanen. Att mot den bakgrunden nu på nytt ställa frågan på sin spets om ett återställande av en återställare som man inte tyckte om vore i och för sig trevligt, men det är knappast en riktig politik. Det är ju att göra samma sak som vi anklagar socialdemokraterna för. Herr talman! Därför inskränker vi oss till betänkandets särskilda yttrande just i betygsfrågan. Men när det gäller slutbetyget, som Andreas Carlgren också berörde här, anser vi att skolan skall vara skyldig att utfärda ett skriftligt omdöme för de elever som inte når upp till kravnivån i årskurs 9. Om eleven inte vill ha detta omdöme skall det i alla fall finnas kvar tillgängligt på skolan. Den här frågan har inte heller rönt utskottsmajoritetens gillande, vilket kan vara beklagligt. Därför finns också en gemensam reservation från Folkpartiet, Jag sade inledningsvis att jag var konfunderad över en del saker i kammaren. Men en sak har jag mycket snabbt kommit till insikt om. Det är att man inte ändrar åsikter så fort, i synnerhet inte efter så kort tid som två månader. Mot den insikten är det inte heller någon idé att yrka bifall till reservationer och ställa till med en votering, i synnerhet sedan talmännen och gruppledarna kommit överens om att reducera voteringstiderna.

Herr talman! Vänsterpartiet ställer sig naturligtvis bakom de reservationer och yrkanden som vi har till det här betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1. Den handlar om en fråga som Vänsterpartiet har drivit sedan många år tillbaka, nämligen visionen och idén om en betygsfri skola.

Vi tycker att det vore på sin plats efter att man har gjort en lång rad utredningar om just betyg i skolan att också våga sig på en utredning om en betygsfri skola. Det vore kanske en något visionär utredning, men ändå. Under de år som jag har deltagit i debatten om betygen har betygsanhängarna hävdat att betygen tjänar som instrument för utvärdering, information, sortering och att de är ett intyg på kunskapsnivån. Jag ställer mig starkt tveksam till betygens funktion i alla de här avseendena. De kan vara en utvärdering för stunden, men de är bristfälliga så till vida att de inte visar på alternativa vägar i den fortsatta kunskapsprocessen. Att det är en process när det handlar om att studera och gå i skolan är ju alla partier överens om. Informationsvärdet är också av begränsad karaktär, både i tid och rum. Jag tror inte att någon lärare eller annan som skriver under ett betyg vill stå för dess informationsdel särskilt länge, kanske någon månad efter betygstillfället. Något annat vore orimligt. Att de skulle vara intygande faller ju i enlighet med mitt tidigare resonemang. Man skulle kunna säga att betygen har stora brister utifrån den funktion som de påstås kunna uppfylla. Jag tycker att det vittnar om en viss grad av förlamning inom utbildningspolitiken när riksdagsledamöterna i utbildningsutskottet inte ens vågar sig på en utredning eller åtminstone ge en positiv signal till regeringen att det kanske vore något att tänka på. Vi kommer förmodligen att förlora den här voteringen. Vi i Vänsterpartiet ställer då vår förhoppning till den utredning som nu kommer att tillsättas om det inre arbetet i skolan. Det vore förvånande om den här utredningen kunde kringgå betygsfrågan. Alla former av betygssystem påverkar ju arbetet i skolan, som utskottsmajoriteten skriver. Vi kommer via vårt deltagande i den här utredningen att så långt vi kan försöka få betygens funktion och brister belysta. Utskottet skriver att man inte har ändrat uppfattning i frågan i förhållande till Vänsterpartiets förslag om en utredning om en betygsfri skola. Jag har gått tillbaka i äldre betänkanden. Jag förstår inte vad uppfattningen är i den här frågan. Jag finner att det egentligen inte finns någon bestämd och klar uppfattning. Majoriteten väljer ju själv att kritisera och visa på brister i betygssystemet. Det finns ingen uppfattning om uppfattningen, och det finns i alla fall ingen övertygad uppfattning. Och det finns definitivt ingen samlad uppfattning, herr talman. Därför borde majoriteten kunnat ställa upp på en utredning om en betygsfri skola. En annan fråga som vi tar upp i det här betänkandet är frågan om avgifter. Nu har vi betyg i skolan. Vi arbetar för att försöka vinna gehör för en minimering eller en betygsfri skola, men vi gillar också läget, som man brukar säga. Då försöker vi attackera, kritisera och få bort avarter som säger emot detta med betyg i skolan. Det är orimligt att i det här perspektivet ta ut avgifter av eleverna när det gäller komplettering och förbättring av betyg. Det finns en variation på avgifterna för det här med komplettering och förbättring av betyg som ligger i spannet 0-1 500 kronor. Gymnasieskolan är visserligen inte en obligatorisk skola, men reellt sett är den obligatorisk. Det finns inte någon ungdom i dag som inte söker vidare till någon form av gymnasieutbildning. Det finns inget annat val. Vi kommer snart att ta ställning till ytterligare anslag för att ge möjlighet för unga människor att genomgå det tredje gymansieåret. Reellt sett fungerar gymnasieskolan alltså som en obligatorisk skola. Varför skall man då ta ut avgifter när unga människor vill följa riksdagens och en del utbildningspolitikers önskemål om att de skall skaffa sig betyg, komplettera, uppdatera sig osv.? Jag tycker att det strider mot logiken. Det strider också mot läroplanen, där det framhålls att utbildningen är en kunskapsinhämtande process. Det är som att säga: Men när du har kommit fram till just det här steget i processen, lille vän, kostar det 1 500 kr! Vi tycker att riksdagen borde ha modet att säga ifrån att det inte någonstans i ungdomsskolan i dess helhet skall tas ut några avgifter för komplettering av betyg. Jag tror att det vore värdefullt. Vi har i den här frågan inte råd att vänta på det beredningsarbete som tydligen bedrivs i regeringskansliet. Redan nu och under våren framöver kommer säkerligen många unga människor att komplettera sina betyg i akt och mening att gå vidare och komma in på nya utbildningar. Det är något som man från denna talarstol har talat varmt för och velat premiera. Därför vill jag säga: Tänk om!

Herr talman! Som flera talare redan har påpekat hade vi en debatt här i kammaren strax före juluppehållet, i vilken vi mycket grundligt diskuterade ett nytt betygssystem för grundskolan. Det finns ingen anledning att nu upprepa hela denna debatt, även om det vore frestande. Min uppfattning är fortfarande att ett betygssystem med sex steg vilket påbörjas i årskurs 7 är betydligt bättre än det som riksdagen tog ställning för i höstas och som utskottsmajoriteten ansluter sig till i det betänkande som vi nu behandlar. Jag har markerat detta i ett särskilt yttrande. Att jag inte har reserverat mig beror helt enkelt på att vi kristdemokrater tycker att skolan nu behöver lugn och ro och skall slippa att återigen få signaler om ändrade regler för betyg. Vi tycker så även om det svider i hjärtat, eftersom vi anser att det nuvarande betygssystemet inte är bra för eleverna. Däremot vill jag yrka bifall till Centerns, Folkpartiets och Kristdemokraternas gemensamma reservation under mom. 6, som gäller omdöme i slutbetyget. Enligt det nya betygssystemet kommer de elever som inte uppfyller kraven för betyget Godkänd i ett ämne inte att få något betyg alls utan bara ett streck eller kryss. Det innebär att en elev som ligger precis på gränsen till Godkänd inte skiljer ut sig från en elev som av någon anledning över huvud taget inte har läst det aktuella ämnet. Det innebär också att det inte framgår av vilken anledning betyget saknas. Vi anser därför att den avlämnande grundskolan skall ha skyldighet att utarbeta ett skriftligt omdöme för de elever som inte har nått upp till kravnivån för Godkänd i årskurs 9. Det skall vara upp till eleven att avgöra om omdömet skall finnas med som bilaga till betyget eller inte, men skolan skall alltså ha skyldigheten att ta fram omdömet. Om det inte bifogas vid själva betygstillfället, kan det komma till användning senare, när eleven av någon anledning behöver visa upp vilka kunskaper som saknas för att denne skall nå upp till betyget Godkänd och även skälen till att betyget saknas. Därför är det viktigt att markera att skolan har denna skyldighet att alltid utarbeta ett skriftligt omdöme.